Herr talman! Herr Svanström har frågat mig om jag är beredd att vidta snara åtgärder för att effektivt hindra inte önskad utförsel av äldre kulturföremål.

Däremot ställdes fr.o.m. budgetåret 1965 74:VIII B 46). Sedan budgetåret 1965/66 har sammanlagt 944 000 kronor anvisats för inköp av dylika föremål. Så anvisades t.ex. år 1973 medel för inköp av den s.k. Ängsöbägaren. Huruvida denna möjlighet till statliga inköp och de bestämmelser som finns i övrigt är tillräckliga för att förhindra icke önskvärd utförsel, anser jag inte möjligt att bedöma utan att en viss utredning görs i frågan. Enligt min mening kan det vara motiverat att göra en värdering av erfarenheter na av nuvarande regler. Denna bör, under förutsättning att riksdagen bifaller vad jag förordat i propositionen 1974:28 angående inrättande av statens kulturråd, kunna göras av detta nya organ, som därvid bör samråda med riksantikvarieämbetet och Nordiska museet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Som nämnts både i interpellationen och i svaret på densamma gäller de nuvarande bestämmelserna med ganska betydande begränsningar utförsel av äldre föremål, huvudsakligast möbler och vissa andra bruksföremål. Men i det utredningsbetänkande som också är omnämnt i interpellationssvaret innefattades i det då tilltänkta utförselförbudet även skrifter och liknande föremål. Jag har fått en mängd uppgifter om enligt min uppfattning icke önskad utförsel av antikviteter av olika slag. Däribland förekommer också uppgifter om att skrifter som vi nog gärna skulle vilja ha kvar i landet nu finns på olika håll utomlands.

Vi vet med säkerhet att antikviteter säljs utan exportlicens till främst Danmark och Västtyskland. Helt säkert hade större delen av de illegalt utförda föremålen beviljats för export om ansökan inlämnats.” Men nu sker, menar Nordiska museet, denna utförsel helt okontrollerad. Nordiska museet ser denna ström av föremål som lämnar landet såsom en allvarlig åderlåtning av det svenska kulturarvet. I första hand önskar Nordiska museet att åtgärder vidtages så att den nuvarande lagen efterlevs, dvs. en skärpt tullkontroll. Riksantikvarieämbetet har i yttrande framhållit att merparten av tillståndsansökningarna för närvarande avser export till Västtyskland.

Hembygdsrörelsen hyser också, som jag antydde i min interpellation, stark oro för den utarmning av bygdernas bestånd av gamla kulturföremål som håller på att ske. Enligt en skrivelse från Hälsinglands krets av Gävleborgs läns hembygdsförbund har ett möte enhälligt beslutat att verka för tillkomsten av ett förbud mot export av antikviteter. Jag har ett intyg från en dam som heter Svea Johansson, hembygdsforskare, antikvitetshandlare m.m., vari hon säger att hon erfarit att svenska återförsäljare gör stora inköp i södra Sverige av svenska antika möbler, antik koppar, glas, smidesarbete, allmogeföremål, speciellt av trä, m.m. för utförsel till Danmark, där föremålen troligen säljs vidare. Slutligen kan jag referera till en muntlig förfrågan hos polisen, som uppger att man där är medveten om att en skärpt kontroll vid landets gränser skulle hålla större delen av stöldgodset inom landet och att detta därigenom skulle bli lättare att spåra. Det är ju så att det inte bara köps antikviteter utan de stjäls också. Herr talman! Jag tackar för att statsrådet har pekat på vad som har åtgjorts i detta fall, t.ex. förslaget 1964 att förbudet mot utförsel av kulturföremål skulle utvidgas till att omfatta bl.a. vissa skrifter. Det fullföljdes tyvärr aldrig. Statsrådet säger att statsmakterna 1965 ansåg att ett förbud av detta slag inte kunde införas då, men jag är ganska övertygad om att man i dagsläget måste ytterligare ompröva detta förslag. Andra länder, kanske framför allt öststaterna — vilket i och för sig inte på något sätt är uppseendeväckande —, har långt gående exportförbud. Jag skulle gissa att det med den turistström som dessa länder har t.ex. inte skulle finnas några ikoner kvar efter en tid, om man inte beträffande ikoner och andra kulturföremål hade en mycket skärpt kontroll. Jag tror att målsättningen även i vårt land måste bli ett generellt förbud. I varje fall har Samfundet för hembygdsvård vid sin årsstämma i lördags gjort ett uttalande i den riktningen. Samfundet säger att man naturligtvis är mycket tacksam för de medel som staten anvisat för t.ex. inköp av Ängsöpokalen men att det inte tillnärmelsevis räcker för att skydda mot icke önskvärd export. Till sist vill jag uttrycka den största tacksamhet över det positiva svaret, vari bl.a. meddelas att en utredning skall tillsättas för att pröva denna fråga eller att kulturrådet skall få utreda den i samråd med två statliga myndigheter, nämligen riksantikvarieämbetet och Nordiska museet. Jag skulle önska att också den frivilligt arbetande ideella hembygdsrörelsen vid en sådan översyn skulle få vara med på en kant såsom rådgivare. Vi hyser av naturliga skäl en mycket stark önskan om att den nämnda utredningen skall leda till effektiva resultat. Med det intresse som den nuvarande utbildningsministern har för frågor av detta slag är jag förvissad om att direktiven för den kommande utredningen skall bli sådana att vi kan förvänta oss ett tillfredsställande resultat.

Herr talman! Det är en mycket väsentlig fråga som herr Svanström här har tagit upp. Jag hade formulerat en enkel fråga med precis samma innehåll, men när jag såg herr Svanströms interpellation, som naturligtvis var mycket mera utförlig med alla sina motiveringar, brydde jag mig into om att lämna in min fråga. Jag är också glad åt utbildningsministerns svar, som jag tycker andas en i mycket positiv inställning. Bakgrunden till min fråga var att jag hade tillgång till samma material som herr Svanström. Dessutom har jag personligen kommit i kontakt med uppköpare från Mellaneuropa som har rest runt på landsbygden. Jag har faktiskt varit vittne till uppköp av detta slag, framför allt av gamla möbler. Därefter har jag försökt att hos tullmyndigheter ta reda på om tullen kontrollerar långtradare som kommer lastade med gamla möbler. Jag har också frågat en person som sysslar med att föra ut sådana möbler ur Sverige, hur utförseln går till. Han sade då att det inte är så svårt. Man ställer bara de gamla möblerna mitt i långtradaren och placerar några andra möbler omkring, och sedan är det lätt att få lasten över gränsen — om jag nu får tro vad denne man berättade. Jag håller med herr Svanström om att vi måste försöka få till stånd en skärpt tullkontroll, så att inte alla gamla kulturföremål försvinner ur Sverige. Vi får göra som andra länder som har mycket starkare kontroll på detta område. Jag vill till utbildningsministern också säga att jag är mycket glad över hans svar. Jag hoppas att kulturrådet omedelbart skall ta itu med detta problem tillsammans med riksantikvarieämbetet och Nordiska museet. Det är nämligen av synnerligen stor betydelse att vi får behålla dessa kulturföremål.
Herr talman! Om vårt gemensamma intresse att försöka se till att de äldre kulturföremålen stannar inom lander råder det väl inget tvivel. Det är klart att vi alla kan känna oro inför rapporter om vad som förekommer, men jag tycker också att man skall vara ärlig och säga att det handlar om hur mycket av total byråkrati vi vill vara med om. Jag skall inte gå in på någon längre polemik med herr Svanström, men jag vill ändå säga att det är rätt typiskt att man måste ta sina förebilder i öststaterna för att hitta en sådan tullbyråkrati som det skulle bli fråga om att införa. Om vi startade med en sådan kontrollverksamhet i Helsingborg eller på andra ställen, tror jag att det skulle bli ganska stor uppståndelse. Vi vill helt enkelt ha rätt stor frihet i vårt sätt att resa över gränserna. Det är något som vi upplever som positivt. Jag tar dock för givet att tullen utövar en normal kontroll över den verksamhet som vi nu diskuterar. I debatten i anslutning till betänkandet från 1964, som ledde fram till 1965 års riksdagsbeslut, framhölls att det var fråga om en avvägning mellan tullens möjligheter att i detalj undersöka alla bilar som passerar gränserna och vårt behov av en relativt stor frihet i resandet. Det är relativt lätt att peka på sådana exempel som gamla möbler i detta sammanhang, eftersom det är ganska lätt att upptäcka dem vid tullkontrollen, men ni kan själva föreställa er hur det skulle bli med föremål som speglar, vilka förvaras i handväskan, och annat sådant som relativt lätt kan föras ut. Är ni beredda att rekommendera ett ingående snokande av modell öststaterna? Jag tror inte att någon av er är helt intresserad av detta. Men självfallet är detta en fråga av sådan karaktär att vi bör överväga om det finns andra åtgärder att tillgripa. Man kan diskutera vilka konstruktiva grepp som kan tas utöver vad som nu förekommer, t.ex. att tillföra statskassan särskilda resurser för inköp av äldre kulturföremål. Det är tänkbart att man kunde gå ännu längre och diskutera, om också kommunerna skulle ha ett visst inflytande i det sammanhanget. Man kan naturligtvis också tänka sig att öka de repressiva åtgärderna på beskattningsområdet. Men jag tror att detta är så svåra ting att man bör fundera rätt noga på dem. Jag är glad över att ni instämt i att vi bör välja vägen att låta kulturrådet studera denna fråga tillsammans med riksantikvarien och Nordiska museet. Beträffande hembygdsrörelsens roll i detta sammanhang föreställer jag mig, herr Svanström, att kulturrådet, som ju förväntats ha goda folkrörelsekontakter, också tar hänsyn till hembygdsrörelsen när det gäller att skaffa sig expertis på området. Detta tror jag är det mest realistiska sättet att få fram ytterligare metoder för att följa upp en bevakning på det här området, som jag tror att vi alla är intresserade av att få skärpt.

Herr talman! Det är ju trivsamt att vi har gemensamma synpunkter i huvudfrågan. De små variationer som vi kan ha i vår uppfattning när det gäller möjligheterna att genomföra ett förbud tror jag att en utredning kan komma till rätta med. Men, herr statsråd, faller vi inte i Sverige ofta för frestelsen att låta bli ett förbud inför risken att inte hundraprocentigt kunna följa det i stället för att ta till vara det värde som ändå måste ligga i att människor fås att känna att de handlar olagligt? Jag menar inte att vi skall införa någon tung tullbyråkrati, men sådana saker som möbler borde rimligen vara ganska lätta att upptäcka — jag är medveten om att det kan vara litet svårare med små föremål av olika slag. Jag tycker att det vore riktigt att diskriminera sådan här utförsel, och det kan vi inte åstadkomma annat än genom ett generellt förbud. Herr statsrådet tyckte att jag tog öststaterna som förebild utan vidare. Ja, det finns faktiskt ting i öststaterna — bl.a. kulturbevarandet — som är föredömliga. Vid mitt korta besök i öst har jag kommit underfund med att bevarandet av kulturvärdena egendomligt nog tycks vara en angelägen sak för de här staterna.

Jag är den förste att erkänna att det här, lika väl som mycket annat lagstiftningsarbete, kan vara svårt att komma till rätta med, men jag tror att vi skall lyckas. Det var trösterikt att höra att kulturrådet har förutsättningar att få hembygdsrörelsen väl etablerad, men jag skulle ändå gärna vilja att vi som organisation finge vara med i den tilltänkta utredningen. Det skulle vi sätta stort värde på.
Herr talman! Vissa delar av kulturintresset i öststaterna kan vi kanske se positivt på — i den mån det innebär att de bevarar gamla ting är det väl bra — men deras tullbyråkrati skulle jag sannerligen inte vilja se i det svenska samhället. Jag vill erinra om att det finns ett förbud mot utförsel av möbler och andra större husgeråd, om de är gjorda före 1860. De exempel som fru Frenkel och herr Svanström har nämnt faller alltså redan under ett förbud. Man måste formellt inhämta riksantikvariens tillstånd för att få utföra sådana saker. På den punkten är alltså era önskningar tillgodosedda. Vad problemet gäller är emellertid ting som är betydligt svårare att kontrollera än de här stora föremålen.

Om det nu igen finns anledning att ta litet mera seriöst på detta och se efter hur det är med efterlevnaden av det förbud och de andra åtgärder som vi vidtog i mitten på 1960-talet, så tycker jag att vi skall göra det. Men jag skulle vilja varna för att alltför hurtfriskt bara begära totalförbud. Kan man inte i detalj genomföra ett sådant förbud, så tror jag att man skall vara litet rädd för att införa den sortens lagar.
Herr talman! Jag känner inte så mycket till öststaternas tullbyråkrati, men låt oss vara överens om att den gillar inte någon av oss. Beträffande remissvaren på 1964 års utredning har jag också läst dem och uppmärksammat att det framför allt var tullverket som motsatte sig tanken på ett generellt förbud på grund av sin oro för att inte kunna effektivt övervaka det. Jag kan gott hålla med om att den här formen av lagstiftning inte är i första hand önskvärd. Men för vår del — i hembygdsrörelsen — är detta en målsättning. Med min kännedom om utredningsväsendets förmåga att så småningom komprimera fram ett förslag som kan tillfredsställa även de försiktiga, så hyser jag ändå i detta sammanhang de bästa förhoppningar om att kulturrådet skall kunna lägga fram ett vettigt förslag, som vi gemensamt kan genomföra och även försöka få efterlevt. Ännu en gång ber jag att få tacka herr statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat socialministern, om han är beredd att vidta sådana åtgärder att skolläkare och med dem jämförbar personal ges möjlighet att, då de får kännedom om missbruksproblem hos barn, meddela sig med föräldrar eller annan vårdnadshavare för att i samarbete med dem söka komma till rätta med problemen. Fru Kristensson har frågat mig, dels om jag avser att föranstalta om entydiga regler beträffande kontroll av skolket i skolorna, dels om jag anser att reglerna om skolpersonalens tystnadsplikt är tillfredsställande, dels — om detta ej är fallet — vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka informationen från skolan till hemmet och över huvud taget förbättra relationerna mellan hem och skola. Slutligen har herr Johansson i Skärstad frågat utbildningsministern, om han anser det vara motiverat att utveckla de metoder som används i skolan i syfte att förebygga giftanvändning bland eleverna. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationerna. Samtliga interpellationer tar upp frågor om skolans inställning till de elever som missbrukar narkotika eller andra gifter. Vilka åtgärder som skolan bör vidta för sådana elever får naturligtvis prövas för varje elev särskilt. Vid valet av åtgärder skall skolan och dess anställda dock alltid beakta gällande bestämmelser och och anvisningar i bl.a. skollagen och läroplanerna om nära samverkan mellan skolan, eleverna och hemmen. När exempelvis en skolläkare får reda på att en elev missbrukar narkotika, bör alltså läkaren i allmänhet snarast överväga hur en kontakt med hemmet skall komma till stånd. Därvid har läkaren självfallet att ta hänsyn även till elevens ståndpunkt. Skulle eleven motsätta sig en kontakt, åligger det läkaren att i lämplig form försöka övertyga eleven om att kontakten behövs och kan vara till hjälp. Om eleven inte låter sig övertygas, får läkaren med hänsyn till barnets ålder och utveckling avgöra huruvida han på grund av sin tystnadsplikt är förhindrad att underrätta föräldrarna om missbruket. Detta får självfallet inte leda till att eleven lämnas utan hjälp. Det bör här tilläggas att läkare under vissa omständigheter är skyldig att anmäla missbruket till barnavårdsnämnden. Det sagda kan möjligen tolkas som om tystnadsplikten utgjorde ett hinder för de åtgärder som behövs. Så torde dock, om läkaren agerar på det sätt som jag angett, i allmänhet inte vara fallet. Snarare torde enighet råda om att tystnadsplikten fyller en viktig funktion. Den enskilde eleven som vänder sig till en skolans anställd med sina personliga bekymmer skall kunna räkna med en förtrolig behandling. Eleven skall inte av fruktan för att uppgifter om honom förs vidare avhålla sig från kontakt, vilken kan leda till lösning av det aktuella problemet. Det åligger skolöverstyrelsen, som meddelat anvisningar om tystnadsplikt för skolans personal den 22 maj 1967 och den 13 november 1970, att överväga i vilken mån det kan finnas skäl att komplettera dessa anvisningar. På motsvarande sätt ankommer det på socialstyrelsen att överväga om behov föreligger att lämna förslag till kompletteringar av bestämmelserna om tystnadsplikt enligt läkarinstruktionen. Mot denna bakgrund anser jag att det för närvarande inte behövs något initiativ från min sida i fråga om tystnadsplikten inom skolorna. I fråga om åtgärder inom skolan mot bruk av narkotika m.m. vill jag erinra om de olika insatser som görs från samhällets sida för att komma till rätta med detta problem. Under de senaste åren har beredskapen skärpts betydligt, och de undersökningar som skolöverstyrelsen gjort pekar på en viss minskning av antalet skolelever som använt/använder tobak, alkohol, narkotika m.m. Detta får givetvis inte leda till en minskad vaksamhet eller ett minskat intresse från skolan sida. Kontinuer lig information i samband med undervisningen och samarbete med ungdomsorganisationerna bör även framdeles vara betydelsefulla instrument i skolans arbete på detta område. För att bistå skolorna arbetar man också inom skolöverstyrelsen med en rad olika projekt i fråga om alkohol, narkotika och tobak. BI. a. utförs en målanalys av grundskolans undervisning om alkohol, narkotika och tobak, vilken skall kunna ligga till grund för läromedelsproduktion. Ett fortbildningsmaterial framställs. Jag vill också nämna att en uppföljning planeras av skolans och organisationernas arbete i syfte att undersöka hur dessa bäst kan stödja varandra. Jag övergår så till frågan om frånvaron från skolan. Låt mig först understryka att skolans elever givetvis skall följa undervisningen. Förekommer frånvaro, är det skolans skyldighet att underrätta sig härom och vidta erforderliga åtgärder. Skolöverstyrelsen har den 19 mars 1973 utfärdat anvisningar om åtgärder mot frånvaro från skolan utan giltigt förfall. Dessa har redovisats i Aktuellt från skolöverstyrelsen . Detta nummer innehåller bl.a. en redovisning av gällande bestämmelser om elevers deltagande i undervisningen men också anvisningar för skolorna om de rutiner och åtgärder skolorna har att vidta för en förbättrad närvaro. Enligt min mening föreligger, med hänsyn till utbildningsmyndigheternas aktivitet, för närvarande inte behov av några åtgärder från min sida i denna fråga. Det är en viktig uppgift för skolan att söka uppnå bästa möjliga kontakt med hemmen. Från skolans sida har man också utvecklat olika åtgärder för att förbättra dessa kontakter; man rekommenderar t.ex. numera att läraren minst en gång om året har direkta samtal med föräldrarna. Jag ser det som viktigast att detta samarbete intensifieras inom den enskilda klassens ram. Jag vill också erinra om att ökade medel ställts till förfogande från statens sida för den verksamhet som Riksförbundet Hem och skola bedriver. Samtliga tre interpellanter har tagit upp viktiga aspekter på skolans elevvårdande uppgifter, frågor som delvis är föremål för uppmärksamhet inom utredningen om skolans inre arbete och den nyligen tillsatta skolhälsovårdsutredningen. Det förhållandet att vi byggt ut skolans och de barnavårdande organens insatser har givetvis inte minskat föräldrarnas ansvar för sina barns utveckling. Jag är ense med fru Kristensson om att dagens föräldrar inte är mindre intresserade av sina barns framtid än tidigare föräldragenerationer. Min bedömning av de frågor interpellanterna tagit upp är att problemen i första hand inte ligger i bristen på centrala bestämmelser och direktiv. Att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola är intet man kan nå enbart genom lagstiftning. Vad som behövs är att samhället med de möjligheter som står till buds gör särskilda ansträngningar för de elever som är speciellt utsatta.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet för svaret på min interpellation. Narkotikaproblemet i vårt samhälle är omfattande och kräver själv fallet därför stora insatser från samhällets sida. De förebyggande åtgärderna är givetvis de mest betydelsefulla, och därför är det alldeles uppenbart att ett gott samarbete mellan hem och skola är av utomordentligt stor betydelse. Jag har i min interpellation frågat om statsrådet är beredd att vidta sådana åtgärder att skolläkare och jämförbar personal ges möjlighet att, då de får kännedom om narkotikamissbruk bland barnen, meddela sig med föräldrar eller annan vårdnadshavare för att samarbeta med dem och komma till rätta med problemet. Det svar som jag nu har fått visar dock att statsrådet uppenbarligen är nöjd med de regler som för närvarande gäller rörande kontakten mellan hemmet, skolan och läkaren. Statsrådet säger i interpellationssvaret: ”Mot denna bakgrund anser jag att det för närvarande inte behövs något initiativ från min sida i fråga om tystnadsplikten inom skolorna.” Naturligtvis kan det många gånger vara en svår uppgift för den personal som skall hjälpa ungdomar som dragits in i farozonen. Men jag är personligen övertygad om att de allra flesta föräldrar önskar få information av läkare — och även från annat håll — om deras barn har råkat komma med i kretsar där drogmissbruk förekommer. Enligt de uppgifter jag fått är det också på det sättet, att när ungdomar har hamnat i sällskap där man missbrukar narkotika och föräldrarna fått kännedom härom på ett tidigt stadium och sålunda kunnat samtala med sina barn, då har barnen inte gått tillbaka till kretsen av missbrukare. De har förstått den fara de varit utsatta för och dragit sig tillbaka från det gäng som missbrukat narkotika. I svaret säger statsrådet också följande: ”I fråga om åtgärder inom skolan mot bruk av narkotika m.m. vill jag erinra om de olika insatser som görs från samhällets sida för att komma till rätta med detta problem. Under de senaste åren har beredskapen skärpts betydligt och de undersökningar som skolöverstyrelsen gjort pekar på en viss minskning av antalet skolelever som använt/använder tobak, alkohol, narkotika m.m.” Om det förhåller sig så som statsrådet säger i svaret, så är detta självfallet mycket glädjande. Men enligt de uppgifter jag fått är det inte riktigt så som det sägs i interpellationssvaret. I stället lär det vara så att bruket av hasch visar en klar ökning och att spridningen är omfattande. Jag vill här också hänvisa till gårdagens eftermiddagstidningar, där det stod att läsa hur vissa personer under våren har sålt narkotika vid ungdomsgårdar och skolor. På Aftonbladets första sida kunda man också läsa om en chaufför som tydligen hade somnat vid ratten, och ut ur bilen rann knark för 1 miljon kronor. Det är inte längre bara de stora städerna som har narkotikaproblem. Spridningen av narkotika når mer och mer även andra städer och tätorter. Härtill kommer också — vilket säkert är bekant för de alldra flesta — att missbruket nu har gått långt ner i åldrarna. Det har sålunda inträffat att sex-, sjuoch åttaåringar har fått skador genom missbruk av bl.a. thinner. Orsakerna till att ungdomarna missbrukar stimulantia är självfallet många. Den debatten tänker jag inte ta upp vid detta tillfälle. Jag kommer senare, i anledning av en motion till årets riksdag, att ta upp frågan om sniffningen, som också är mycket omfattande bland ungdomar och barn. Herr talman! För den ungdom som drabbas av dessa gifter blir lidandet ofta mycket svårt. För familjerna och för de anhöriga blir det sorg och bekymmer, och samhället åsamkas stora kostnader för att försöka återföra och på medicinsk väg eller genom andra åtgärder hjälpa ungdomarna att återanpassa sig till samhällslivet. Låt mig slutligen citera vad jag säger i sista stycket i min interpellation: ”När det gäller missbruksproblemen skulle det vara av stort värde med ett väl fungerande samarbete mellan föräldrar och skola. Som det i dag fungerar händer det dock att exempelvis skolläkaren har kännedom om att ett barn sniffar. Man han kan inte, genom den tystnadsplikt han är ålagd, underrätta föräldrarna om den situation deras barn befinner sig i och är alltså förhindrad att i samråd med föräldrarna försöka finna lämpliga vägar att bryta missbruket. Trots att det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för sina barns fostran och omvårdnad undanhålls de i dag sådana uppgifter om barnet som kanske kan ha avgörande betydelse för barnets framtida utveckling, liv och hälsa.” Jag vill med detta ännu en gång understryka att det i vårt samhälle är föräldrarna som har huvudansvaret för barnen. Därför har föräldrarna också rätt att kräva att bli informerade av myndigheter och andra, när dessa får vetskap om att ett barn befinner sig i farozonen, och att få medverka till att lösa problemen i samarbete med skola, läkare och eventuellt andra inkopplade parter.

Herr talman! Jag ber också att få tacka statsrådet Hjelm-Wallén för svaret på min interpellation. Jag kan inte säga att statsrådet egentligen ger något konkret svar på min fråga, nämligen om reglerna för skolpersonalens tystnadsplikt är tillfredställande. Statsrådet börjar sitt svar med ett allmänt resonemang, som jag i viss utsträckning gärna instämmer i. Statsrådet tycks mena att det normala skall vara att skolläkaren tar kontakt med föräldrarna när det föreligger missbruksproblem. Sedan säger statsrådet: ”Skulle eleven motsätta sig en kontakt, åligger det läkaren att i lämplig form försöka övertyga eleven om att kontakten behövs — — —. Om eleven inte låter sig övertygas, får läkaren med hänsyn till barnets ålder och utveckling avgöra huruvida han på grund av sin tystnadsplikt är förhindrad att underrätta föräldrarna om missbruket. Detta får självfallet inte leda till att eleven lämnas utan hjälp.” Rent allmänt kan jag biträda detta resonemang. Det är bara det, att man inte vet hur den hjälpen skall kunna ges, om läkaren skall fortsätta att iaktta tystnadsplikt och eleven motsätter sig en föräldrakontakt. Men det jag kanske främst opponerar mig emot är att statsrådet säger att vilka åtgärder som skolan bör vidta för elever som missbrukar narkotika får prövas för varje elev särskilt. Jag skulle vilja fråga statsrådet, om det ändå inte är motiverat att ange särskilda handlingslinjer när det gäller ungdomar som missbrukar narkotika, sniffar eller har andra missbruksbesvär, i stället för att låta läkare och annan personal generellt omfattas av den tystnadsplikt som normalt gäller. Jag menar, i likhet med herr Bengtsson i Göteborg, att detta är så allvarliga frågor att man måste överväga, om det inte finns anledning att lämna särskilda rekommendationer för vilket förfaringssätt som skall tillgripas. Jag är medveten om att det är en svår avvägningsfråga, och jag är medveten om att det naturligtvis är bra att eleverna känner att de med förtroende kan vända "sig till kurator, läkare, skolsköterska, skolpsykolog eller vem det kan vara fråga om och diskutera sina problem. Men det måste som en handlingslinje för skolpersonalen anges att deras strävan primärt skall vara att försöka få eleven i fråga att tala med föräldrarna, att eventuellt följa med eleven hem till föräldrarna och diskutera saken. Det måste absolut vara det viktigaste. De regler som finns om tystnadsplikt stämmer inte alls överens med det resonemang som jag här har fört, men inte heller riktigt med det resonemang som statsrådet själv för och som jag alltså inte har så mycket att invända mot. Den fråga som kvarstår är då, om det ändå inte finns anledning för statsrådet och för oss i riksdagen att klargöra att gällande bestämmelser beträffande tystnadsplikt icke är tillfredsställande. De måste kompletteras, speciellt när det gäller de missbruksproblem som vi har aktualiserat i våra interpellationer. Jag skulle alltså vilja veta hur statsrådet tycker att de gällande bestämmelserna stämmer med statsrådets egna synpunkter i första hand, och om inte möjligen det som jag anfört om skapande av särskilda regler för just de här missbruksproblemen vore värt att överväga. Jag blev också, precis som herr Bengtsson i Göteborg, litet häpen över konstaterandet som skolöverstyrelsen tycks ha gjort beträffande en viss minskning av de elever som missbrukar natkotika. Det är mycket svårt att ha någon mening om hur det står till med narkotikamissbruket för närvarande, för statsmakterna vägrar ständigt att åvägabringa någon utredning av vilken kan tydligt framgå hur det ligger till med missbruksproblemen. Men vi har nyligen fått en delutredning som militärpsykologiska institutet har gjort beträffande en årskull värnpliktiga — 50 000 pojkar i värnpliktsåldern. Av den undersökningen framgår tydligt att missbruket har ökat ganska avsevärt sedan den tidigare undersökningen gjordes för några år sedan. För närvarande har var fjärde pojke missbrukat narkotika, och tidigare var det bara var femte. Dessutom finns annan statistik — som jag inte skall fördjupa mig i här — som visar att man bör se med viss oro på den här utvecklingen. De allmänna fraser, förlåt att jag säger det, som statsrådet presenterar i sitt svar — att man inte får minska vaksamheten, att man får fortsätta visa intresse från skolans sida för dessa frågor — är vackra ord, men vad innebär det egentligen konkret? Vad finns det för riktlinjer för skolan beträffande konkreta åtgärder när man står inför en elev som missbrukar narkotika? Jag känner liksom herr Bengtsson till flera fall där det har begåtts ett allvarligt brott och där föräldrarna chockerade får reda på vad som hänt. De har inte haft någon aning om att deras pojke eller flicka har missbrukat narkotika och kan alltså inte förstå hur det kan komma sig att vederbörande har kunnat begå ett sådant brott. När man forskar i sådana har fall finner man att det är rätt vanligt att det hela har börjat med frånvaro från skolan — en frånvaro som trots de bestämmelser som finns tydligen inte har kommit till föräldrarnas kännedom i sådan tid att de har kunnat vara observanta. Vidare har det visat sig att vederbörande pojke eller flicka har sniffat eller missbrukat narkotika, och detta — ofta i kombination med litet alkohol — har lett till sådana förändringar i hjärnfunktionerna att han eller hon t.o.m. har kunnat mörda människor. De har alltså inte varit vid sina sinnens fulla bruk, men föräldrarna har inte haft någon vetskap om att det över huvud taget har funnits problem. Däremot har skolkuratorn känt till det i många månader utan att någon kontakt tagits med föräldrarna. Vad tycker statsrådet om ett sådant sakernas tillstånd? Kan det vara acceptabelt? Jag håller med herr Bengtsson när han säger att det absolut är föräldrarnas primära skyldighet att se till sina barn, men att de då också måste få en fair chans att göra det genom att de blir informerade om de problem som barnen kan ha. Det är egendomligt, herr talman, att det — trots alla miljoner som vi satsar på upplysning när det gäller narkotikamissbruk — tydligen ännu inte har kunnat presenteras en ordentlig information som exempelvis varit riktad till föräldrar för att de på ett tidigt stadium skall kunna iaktta de symtom som tyder på att det föreligger ett begynnande missbruk. Det är inte så lätt att upptäcka, men om man får vissa förklaringar kan man lättare komma underfund med det. Jag menar alltså att det inte räcker att hänvisa till att skolan skall visa intresse och vara vaksam, att man skall lägga fram fortbildningsmaterial osv. Det måste skapas handlingslinjer, och skolan måste vara mer aktiv när det gäller att ta reda på vad som ligger bakom en frånvaro från skolan och också när det gäller att informera föräldrarna om att det är fara på färde. Sammanfattningsvis vill jag återigen tacka för svaret, men jag tycker det är beklagligt att statsrådet menar att det får åvila skolöverstyrelsen och socialstyrelsen att i den mån så behövs komma med kompletterande anvisningar. Jag efterlyser statsrådets egen uppfattning i de här frågorna och huruvida det enligt statsrådets mening inte funnes anledning att komplettera anvisningarna, så att de speciellt kunde inriktas på de ungdomar som missbrukar narkotika och andra berusningsmedel. Ifall statsrådet har den meningen, anser jag det vara statsrådets skyldighet att uppmana skolöverstyrelsen och socialstyrelsen att göra erforderliga kompletteringar. Jag skulle önska att statsrådet ville ge mig ett positivt svar på den frågan.

Herr talman! Jag instämmer i de synpunkter som framförts av herr Bengtsson i Göteborg och fru Kristensson. Jag ber också att få tacka för svaret. Det är positivt hållet men saknar nya djärva grepp när det gäller att komma till rätta med vårt lands största sociala problem. Den röda lampan lyser i våra skolor när det gäller bruk och missbruk av gifter. Därför hade jag förväntat mig att statsrådet skulle ha utlovat flera effektiva och snara åtgärder mot giftanvändning. Antalet av dem som använder gifter i form av nikotin, alkohol och narkotika är alldeles för högt, och det antal som prövar på dessa gifter ökar för varje år. Gifternas negativa skadeverkningar har oöverskådliga konsekvenser, inte minst för ungdomen, dess skolgång och utbildning. I svaret talar statsrådet om de åtgärder man nu vidtar mot bruk och missbruk av narkotika m.m. I min interpellation har jag frågat: ”Anser statsrådet det vara motiverat att utveckla de metoder som används i skolan i syfte att förebygga giftanvändning bland eleverna?” Jag menar alla de gifter som förorsakar skadeverkningar. Jag anser att de förebyggande åtgärderna är viktigast. I slutet av svaret står det: ”Vad som behövs är att samhället med de möjligheter som står till buds gör särskilda ansträngningar för de elever som är speciellt utsatta.” Jag tror att alla som kommer till våra skolor är speciellt utsatta, och därför är de förebyggande åtgärderna så viktiga. Vad kan man göra innan det går så långt att det blir missbruk? Det är den stora frågan. Gör skolan tillräckligt mycket? Till skolans viktigaste uppgifter hör att ge de unga förmåga att leva i vårt samhälles sociala system. Skolan måste i sig ses som en social enhet, vars uppgift är att stödja eleverna så att de kan stå emot de svårigheter som uppkommer i vårt allt mer avancerade samhälle. Vårt samhälle innebär, inte minst för en ung människa, många svåra påfrestningar, vilka på ett genomgripande sätt kan försämra möjligheterna till ett normalt liv i samhällsgemenskapen. Många orkar inte stå emot det tryck som uppstår och flyr därför in i ett missbruk av stimulantia. Hemmet har det yttersta ansvaret när det gäller att stödja de unga. Samhället har emellertid bl.a. genom skolan en uppenbar skyldighet att stödja föräldrarna i deras strävan att ge barnen en utvecklingsbefrämjande uppväxtmiljö. Jag lyssnade till Familjespegeln för några dagar sedan. Man refererade där en bok om en god mors betydelse för sitt barn. Den boken har blivit kritiserad, och det har kommit ut en motskrift, där det sägs att det inte går att vara en god mor i en ond omgivning. Jag skulle vilja överföra det på skolan och fråga: Håller omgivningen på att bli sådan att det inte går att vara en god elev, som kan säga nej till gifter av olika slag? Saknar föräldrarna i dag den trygghetskänsla de önskar och borde ha rätt att känna när de skickar sina barn till skolan? Skolans insatser har hittills främst var inriktade på att sprida information om olika gifters skadeverkningar. Denna upplysningsverksamhet har uppenbarligen inte varit ett tillräckligt starkt medel för att hålla drogmissbruket bland eleverna tillbaka. Ibland kan skolans insatser t.o.m. skapa en viss nyfikenhet hos eleverna och därmed motverka sitt syfte. För inte länge sedan varnade socialstyrelsens chef Bror Rexed för att en ny knarkvåg kan välla fram över vårt land. Informationen angående dessa medels risker måste intensifieras så att den får samma omfattning som t.ex. trafiksäkerhetskampanjerna. Effekterna av de hittills gjorda insatserna vad det gäller att motverka giftanvändning bland barn och ungdomar bör redovisas. Man måste sträva efter att få bort den positiva attityd och den kommersiellt betingade gloria som har skapats kring alkoholförtäringen. Den positiva alkoholattityden har visserligen tusenårig hävd, men icke desto mindre har den inneburit och innebär en nationell fara som det är både demokratiskt och kulturellt förnedrande att behöva uppleva. Ett brev från några lärare med anledning av en studieresa till Berlin har upprört många föräldrar. I det brevet skrev lärarna till föräldrarna: ”Vi har inget emot att eleverna under trevliga och värdiga former på kvällen tar ett glas — öl eller vin — tillsammans med oss vuxna. Men önskar du som förälder att ditt barn inte förtär något starkt så ring oss och försäkra dig om vår lojalitet.” En nykterhetsorganisation har vänt sig mot detta i en skrivelse och säger: Skall föräldrar behöva ringa och försäkra sig om att deras ungdomar inte dricker alkohol under en studieresa? Hur stämmer lärarnas brev med läroplanen? Där står det att skolan skall betona värdet av att man under uppväxten helt avhåller sig från bruk av alkohol. De elever som blir berusade skall skickas hem, förklarar lärarna. Om det är tillåtet att dricka tillsammans med lärarna, var går då gränsen innan man blir hemsänd, undrar nykterhetsfolket. Räcker det med att eleverna ser till att de inte blir mer berusade än lärarna? Jag hoppas att statsrådet tar avstånd från sådana här aktioner från vissa lärare. Jag skulle vilja säga så här: Ge oss TV-skolprogram — roliga, spännande, livsbejakande utan rök och sprit! Vi som försöker lära våra barn att säga nej till sådant upplever ständigt massmedias och inte minst TV:s insatser som deprimerande. Ge oss skolteatrar som visar att det är naturligt och positivt att inte använda dessa förödande gifter för att lyckas i livet! Här har i flera år motionerats om att vi skulle försöka få bort mellanölet, som är en stor fara och som har förorsakat mycket elände inte minst bland skolungdomen. Det skulle ha varit befriande om statsrådet hade förenat sig med alla dem som har krävt åtgärder på det området. Andra vägar måste också skapas, t.ex. genom att alkoholreklamen förbjuds och ersätts med motreklam. Samhällets attityd till bruket av alkohol är starkt dominerad av kommersiella intressen och har redan därför en opinionsbildande effekt som är till förmån endast för vinstsyftet. Här kan ifrågasättas om styrkebalansen mellan vederhäftig information och kommersiell opinionsbildning verkligen är acceptabel och rimlig i en situation där vinstintressena till förmån för användandet av gifter tillåts arbeta med så ohämmat överlägsna metoder. Den på förhand dömda och påverkbara underlägsna parten i denna kraftmätning är ungdomen. Skolan och andra informationskanaler orkar inte stå emot i en sådan situation. Den vuxna generationen, som bär ansvaret för detta förhållande, bör se till att ungdomen får större chanser att genom och utanför skolan få leva och växa upp i ett samhälle som inte är giftvänligt.

Herr talman! Dessa tre interpellationer i ett mycket viktigt och angeläget ärende har fått ett sympatiskt svar av statsrådet. Jag delar emellertid uppfattningen att svaret saknar den handlingskraft och syftning som man rimligtvis hade kunnat hoppas på. Statsrådet säger i svaret att man kunnat konstatera en viss minskning av antalet skolelever som använt eller använder tobak, alkohol och narkotika. Det är möjligt att det är riktigt, men jag beklagar att statsrådet inte tagit upp ett problem som kommit något i skymundan, och det är problemet med sniffningen. I likhet med tidigare talare har jag till årets riksdag motionerat om just det problemet, och det kommer alltså upp i annat sammanhang. Jag tycker emellertid att det finns anledning att nämna det bekymret, som till skillnad från de andra har ökat i omfattning. I motionen nämns bl.a. att skyddspolisen i Göteborg år 1968 hade kontakt med 232 sniffarfall. Två år senare hade siffran stigit med över 100. Det redovisade antalet sniffare i Göteborg var för något år sedan över 500. Det verkliga antalet sniffare är naturligtvis större — hur mycket större är omöjligt att säga. Men klart är att år 1972 hade 36 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i årskurs nio erfarenhet av sniffning. Motsvarande siffror för elever på landsbygden var i runda tal 14 respektive 10 procent, men det är ändå mycket skrämmande siffror. Jag tycker att vi inte stillatigande kan åse den förödande framfart som det här är fråga om. Man räknar med att det under senare år inträffat över 50 dödsfall som får skrivas på sniffningens konto. Över hälften av dessa dödsfall har orsakats direkt av thinnersniffning. Men man har också kunnat konstatera andra dödsorsaker, exempelvis självmord, dråp, innebränning och drunkning. De som överlever missbruket får inte sällan så allvarliga men att det krävs livstidsvård på mentalsjukhus därför att kroppen och hjärnan inte fungerar. Det talas i svaret också om den kontinuerliga informationen, och jag instämmer i att den är angelägen. Kunskapen om våra bruksgifter är viktig, men jag tror att det här också gäller samhällets attityd till dessa frågor. Det nya sällskapsdrickandet av främst mellanöl har som allvarligaste verkan haft att ungdomstiden för flertalet inte längre är alkoholfri. De flesta ungdomarna får nu väl rotade alkoholvanor och även möjligheter att i tidiga år pröva berusningsmedel. Den erfarenhet de därvid får av alkohol som flyktmedel kan bli ödeläggande för hela deras framtid. Unga människor har som regel lägre motståndskraft mot tillfälliga depressioner, t.ex. på grund av motgångar i skolan, och de kan frestas att dra sig undan genom att berusa sig på alkohol, narkotika eller läkemedel. Att man populariserar alkoholvanorna kan bli förödande, och det skapar i varje fall ingen motståndskraft mot giftmissbruk. Dessa konventioner är svåra att motverka, men här har samhället ansvaret att inte bidra till skapandet av en pop-kultur med alkohol. Utöver att det är en attitydfråga är det, som det har sagts här, en viktig informationsfråga. Giftkonsumenterna skulle, genom att bibringas insikt om gifternas skadlighet även i måttliga doser, kunna göras motiverade för ett giftstopp. Dessutom kan solidariska aspekter läggas — den som inte är giftberoende skulle genom att själv solidariskt avstå understryka sin vilja att angripa giftproblemen. Något av en antigift rörelse. Varför inte grundlägga en sådan redan i skolåldern? Ett undanträngande av konsumtionsgifterna skulle förbättra hälsotillståndet hos dem som inte är giftberoende och också markera det allvarliga i att tillgripa gifter som bedövningseller berusningsmedel. Frågan om behovet av flyktmedel skulle därmed inte vara löst — möjligen skulle risken stiga att den stora allmänheten skulle låsa sig i en moraliserande attityd gentemot den minoritet som inte kunnat följa antigiftlinjen. Sker giftstoppet genom en kriminalisering av bruket, kommer dessutom de giftberoende att förskjutas av samhället och därmed göras ännu mer beroende av sina gifter. Kampen mot gifterna måste därför alltid följas av social, medmänsklig omvårdnad om dem som har problem av skilda slag. De som brukar eller missbrukar gifter får inte fördömas utan måste bedömas utifrån den situation de befinner sig i. Herr talman! Skall vi kunna stävja missbruk så måste vi också minska bruket av de legaliserade bedövningsoch berusningsmedel som finns och effektivt ta itu med detta i arbetsliv, i hemmiljö och inte minst i skolan. Det är samhällets skyldighet att satsa på giftfria miljöer. Jag delar också statsrådets uppfattning att samarbetet med ungdomsorganisationerna är av stort värde och skulle vilja tillägga att de ideella folkrörelserna över huvud taget har en stor funktion att fylla i kampen mot bruksgifter och andra droger. Här återkommer jag till att det i mycket är fråga om att ändra attityder, och därvidalag har vi självfallet alla ett ansvar. Det hade emellertid varit av utomordentligt stort värde om statsrådet hade slagit fast värdet av drogfria miljöer och det självklara i att helnykterhet på arbetsplatsen omfattar även skolan. När det gäller alkohol, narkotika och andra gifter är det inte bara fråga om information och kunskap. Det är i högsta grad fråga om solidaritet med den unga generationen och med dem som arbetar i skolans värld.

Herr talman! Jag hoppas att det framgick av mitt interpellationssvar att jag är ense med interpellanterna om att det är mycket viktiga frågor som här diskuteras. Jag är också medveten om att missbruk förstör mycket för många ungdomar. Det gäller att visa stor solidaritet med dessa ungdomar, och det är viktigt att skolan ställer upp i det sammanhanget. Svåra problem är sådant som vi politiker skall söka lösningar på, men vi får akta oss för patentlösningar. Ett sådant här resonemang blir från min sida med nödvändighet ganska generellt därför att det inte är i den här lokalen som vi kan hjälpa och stödja, förhindra missbruk och klara upp problem, utan det måste ske i skolvardagen. Jag har förklarat att de anvisningar vi har i dag ger möjlighet till hjälp och stöd och till den förebyggande verksamhet som behövs i skolorna. Men det konstaterandet innebär inte att jag går i god för all den verksamhet som bedrivs på det här området i skolorna. Jag skall försöka beröra något av allt det som tagits upp här av interpellanterna. Till att börja med omfattningen av missbruket. Siffrorna om missbruket böljar fram och tillbaka, särskilt i kvällspressen. Vad jag i interpellationssvaret har stött mig på är uppgifter från skolöverstyrelsen, därför att det är ju skolan vi resonerar om den här gången. Skolöverstyrelsen har gjort en årlig kartläggning fr.o.m. 1971, som avser elevers konsumtion av alkohol, narkotika och tobak. Den tendens man där har kunnat finna är inte att missbruket har ökat i omfattning utan snarare tvärtom. Även rapporter från t.ex. Stockholms skoldirektion talar om att antalet nya fall av narkotikamissbruk påtagligt minskat under det senaste året. Denna avtagande tendens gäller också sniffningen. Ändå måste man självfallet vara vaksam på problemen, även om de inte fortsätter att öka, tack och lov. Sådan vaksamhet finns också, men konkret: Vad gör skolan? Ja, jag skulle vilja nämna ytterligare insatser på undervisningens område förutom de jag nämnde i interpellationssvaret. Insatserna spänner också över läroplansarbetet, lärarutbildningen och fortbildningen, läromedelsproduktionen, informationen i skola och organisationsliv, forskningsoch utvecklingsarbetet. Skolan är över huvud taget mycket mera förberedd i dag än tidigare att möta de här problemen. Men när fru Kristensson konkret frågade vad skolan gör, ville hon väl närmast veta hur skolan tar rätt på dem som man redan konstaterat har problem, missbruk eller andra problem, som upptäckts i anslutning till frånvaron. Det är ju så att skolk många gånger är ett första symtom på en allvarlig störning hos eleven, en störning som t.ex. gäller narkotikamissbruk. Det är därför mycket viktigt att komma till rätta med skolket. De senaste anvisningarna som SÖ givit ut är från i fjol, och de ger en god sammanfattning av de bestämmelser som finns. Jag tror också att de inneburit en viss skärpning i skolan, även' om man inte har kunnat direkt utvärdera detta. Det är i varje fall ett större lugn över debatten, och vissa positiva reaktioner har märkts ute i skolorna.

Men det är tyvärr på det viset — och det är inte så ovanligt i kontaktverksamhet mellan människor — att det brister på ömse håll. Det gäller både den elevvårdande personalens intresse och förmåga att ta kontakt med hemmen och föräldrarnas intresse att ta kontakt med skolan. Mycket i interpellationerna handlar om tystnadsplikten, som kanske också var orsaken till att interpellationerna väcktes. Jag anser att man skall se tystnadsplikten som en tillgång. Det gör man i alla andra sammanhang. Att läkare och sköterskor har tystnadsplikt är en tillgång för oss; vi vet att vi med fullt förtroende kan vända oss till den personalen. Så är det också i det här sammanhanget. Det är en tillgång för eleven att kunna känna detta förtroende, och det är barnets bästa som här står i centrum. Jag tror att herr Bengtsson i Göteborg litet grand missförstod interpellationssvaret. Det verkar också av interpellationen som om han något missförstått saken och tror att regeln är att man inte tar kontakt med föräldrarna. Men det är ju tvärtom. Det är de få fallen, då det inte går att ta kontakt med föräldrarna, som vi här resonerar om. Jag hoppas att det har framgått att skolans personal enligt föreskrifterna i regel har att kontakta hemmen när man fått kännedom om missbruk. Men det är ett problem när kännedomen om missbruket vunnits genom att eleverna i förtroende underrättat hälsovårdspersonalen om sin situation. I detta sammanhang har det ansetts väga tyngre att hävda tystnadsplikten än att ge information till elevernas föräldrar, och detta därför att tystnadsplikten i sig är medlet att få kontakt med eleven över huvud taget och på det viset ge möjlighet till råd och stöd. Men i de fall då läkaren eller sköterskan får kännedom om elevers missbruk på annat sätt än genom meddelande i förtroende binder inte tystnadsplikten dem på samma sätt till tystnad gentemot föräldrarna. Därför tror jag att det absolut vanligaste är att man tar kontakt med föräldrarna. Fru Kristensson undrade om man inte skulle skilja ut elever med missbruksproblem. Jag menar att de nödvändiga handlingsmöjligheterna redan finns genom de anvisningar som vi har i dag, och om kontakten inte fungerar mellan läkare och elev är läkaren skyldig vända sig till barnavårdsnämnden för att låte den sätta in sina resurser och göra sin utredning. Att läkaren anmäler situationen för barnavårdsnämnden innebär att föräldrarna blir informerade. För övrigt skall jag inte förirra mig in i en debatt om mellanölet eller den kommersialiserade ungdomskulturen, eftersom jag tror det skulle leda litet för långt i sammanhanget. Jag vill bara säga att även om problemen är besvärliga och man vill få fram syndabockar — och det är ganska naturligt — tror jag inte att syndabockarna är de centrala anvisningarna på hur problemen skall lösas utan det är svårigheterna ute i vardagslivet.

Herr talman! Det kan mycket väl sägas, fru statsråd, att vi inte för frågan närmare sin lösning genom att stå här och debattera dessa saker. Statsrådet sade att det inte är här vi hjälper de ungdomar som har problem utan att det är ute i samhället. Men jag skulle vilja säga: Om riksdagen är likgiltig för de här frågorna, om ett statsråd är likgiltig för dem, så kan det väl ändå inte föra frågan framåt. Jag anser det självklart och viktigt att vi politiker engagerar oss och att vi också i denna talarstol och i vårt arbete här i huset försöker att finna de generella handlingslinjer som vi tror kommer att leda framåt. Likgiltighet och passivitet från vår sida tycker jag är ett dåligt tecken. Nu menar jag inte att statsrådet Hjelm-Wallén skulle vara likgiltig för de här frågorna, det tror jag inte, men jag vill litet opponera mig mot synpunkten att det inte är här hjälpen finns utan ute i samhället. Det ena utesluter ju inte det andra. På tal om antalet narkotikamissbrukare vill jag säga att det är väldigt roligt om det är korrekt vad Stockholms skoldirektion säger, nämligen att antalet fall har minskat så påtagligt. Jag skall faktiskt själv försöka bilda mig en uppfattning om det och se på det material som finns och studera hur man har tagit fram uppgifterna. Det är ju ganska förvånande att det föreligger så motstridande uppgifter om yngre personer och om dem som kommit litet längre upp i åldrarna, nämligen de som gör sin värnplikt. Vad kan förklaringen vara till detta? Polisen gör andra iakttagelser och menar att missbruket har förändrat karaktär och gått över till nya sorter, som visst inte är mindre farliga än de tidigare. Någon av debattörerna framhöll också att chefen för socialstyrelsen Bror Rexed menar att vi har anledning att vara observanta, eftersom det finns skäl att anta att det kommer en ny missbruksvåg över landet. Statsrådet Hjelm-Wallén säger att skolan nu i alla fall är mera beredd än tidigare att möta dessa problem. Ja, men det har sannerligen tagit lång tid, och det har krävt mycken energi från oss här i riksdagen innan man över huvud taget vaknade till insikt om dessa frågor. Även om man nu kan konstatera att skolan i dag är bättre förberedd än tidigare, måste jag påstå att man konkret fortfarande saknar de handlingslinjer som jag tror är nödvändiga på detta område. Jag noterar att SÖ har utfärdat nya regler beträffande skolk. När man tar del av dem på det sätt som statsrådet nu redovisade tycker inte heller jag att man kan rikta någon invändning mot dem. Det är bara så att det väl kommer att ta viss tid innan reglerna i praktiken slår igenom i de nya skolorna. Det finns ju många exempel på att föräldrar trots allt inte fått vetskap om att barnen varit borta från skolan. De tror att barnet gått i skolan medan han eller hon i själva verket har skolkat en längre tid. Informationen har alltså inte nått fram. Eleven får ett papper som han skall visa för föräldrarna men visar det aldrig, och skolan kontrollerar inte att det blir någon underskrift på papperet — eller en underskrift kommer till utan föräldrarnas vetskap. Jag sade tidigare att tystnadsplikt i och för sig är en tillgång. Jag sade också att detta är en svår avvägningsfråga. Men jag kan ändå inte förlika mig med den uppfattning som statsrådet nu tydligare har preciserat, nämligen att de bestämmelser som finns beträffande tystnadsplikt skulle vara tillräckliga när det gäller narkotikamissbruk. Visst är det angeläget att en elev med förtroende kan gå till kurator och läkare och tala om sina bekymmer, men likafullt måste det vara nödvändigt att skolpersonalen omedelbart försöker få elevens medgivande att informera föräldrarna. Bestämmelserna måste dock vara utformade så att man, om detta inte lyckas, kan ta kontakt med föräldrarna. De regler som i dag gäller om tystnadsplikt säger ju, att elevens egen uppfattning alltid skall respekteras. I de fall där eleven inte tillåter att sådan kontakt skall tas med föräldrarna, skall hans uppfattning alltid respekteras. Jag skulle vilja veta hur den bestämmelsen kan tolkas så att erforderlig kontakt kan etableras när eleven själv inte vill det. Enligt min mening bör man överse dessa bestämmelser, speciellt när det gäller ungdomar som missbrukar narkotika. informera föräldrarna eller vilka bestämmelser gäller i dessa fall? Skall det bara gå vecka efter vecka utan att något händer, såsom faktiskt fortfarande sker i praktiken? Det är sådana förhållanden som dessa som är så djupt oroande. Det måste skapas klara riktlinjer just när det gäller narkotikamissbruket, så att vi kan göra allt vad som är möjligt för att rädda våra ungdomar. Det är ändå detta som det handlar om. Personligen tror jag inte, herr talman, att man kan bota en ung pojke eller flicka från narkotikamissbruk om inte föräldrarna kopplas in. Självfallet finns det besvärliga föräldrahem, men det tillhör ändå undantagen. Vi bör ju utforma regler som är tillämpliga på de flesta fallen. Och i det här sammanhanget tror jag att det är nödvändigt att föräldrarna får kännedom om missbruket för att kunna ställa upp och hjälpa till.

Herr talman! Jag delar fru Kristenssons uppfattning att tystnadsplikten är en tillgång, men det hindrar inte att det finns personer som ibland tolkar bestämmelserna väl snävt. Jag känner personligen till fall som har fått tragiska konsekvenser därför att de har kommit till föräldrarnas eller lärarnas kännedom alldeles för sent. Sådant måste väl bero på att någon har följt tystnadsplikten helt och inte vågat eller velat yppa någonting till andra om vad som håller på att inträffa. Det är mänskligt att sådant händer, det måste vi göra klart för oss. Statsrådet har möjlighet att ta en diskussion med skolöverstyrelsen och socialstyrelsen för att se om man kan förbättra bestämmelserna. Då kan kanske problemet med tystnadsplikten i varje fall på det här området lösas lättare, så att människor inte skall känna sig uppbundna på något sätt utan kunna ta kontakter med hemmet. I de allra flesta fall vill nog föräldrar — det har jag sagt tidigare — veta vad som händer. Självfallet är samarbete hem—skola—organisationer väsentligt. Det finns en stor mängd människor som nu arbetar med de här frågorna i vårt samhälle, och det är naturligtvis mycket glädjande. Siffrorna böljar fram och tillbaka, säger statsrådet, särskilt i kvällstidningarna — om jag inte missuppfattade ordalydelsen. Kanske är det så, men personer ute på fältet — och dem bör man också höra på — menar i alla fall att vi i dagsläget är på väg att få en ökning av haschmissbruket. Det har sagts från så pass vederhäftigt håll att jag icke har någon som helst anledning att betvivla de uppgifter jag har fått. Det finns så många föräldrar som har bekymmer därför att barnen har råkat hamna i missbruk av olika slag. Jag har här ett klipp ur Göteborgs-Posten, där en förälder säger: När det handlar om knarkmissbruk kan aningslösa föräldrar få veta först när ett brott begåtts eller barnet hamnat på sjukhus. Då plockas föräldrarna fram därför att det ju trots allt till sist är de som har ansvaret. Jag har sagt det här tidigare, och här sägs det i en intervju med ett antal föräldrar som verkligen har erfarenhet om vad det vill säga att ha barn som har drabbats av eländet med narkotika och thinner. Missbruket håller också på att bli svårare. Det är inte nog att ungdomarna använder hasch osv. — de blandar öl, hasch och thinner. Det låter så ruskigt att man faktiskt inte tror att det är sant, men det förekommer. Vi måste ha vår uppmärksamhet riktad framåt; vi kan ju inte bortse ifrån att heroinet kan komma in i vårt land, men vilka konsekvenser det skulle få vågar vi inte ens drömma om. Jag skall citera, fru statsråd, vad biträdande överläkaren Clas Sjöberg i Göteborg sade i en tidningsintervju tisdagen den 16 april 1974. Han känner mycket väl till förhållandena bland barn och ungdom, och hans arbete präglas av stora insatser för att hjälpa dem som har problem på de områden vi nu diskuterar. Han säger: ”Säg ifrån utan krumbukter — ingen sprit i grundskolan! Alla goda krafter borde hjälpas åt att skapa en absolut alkoholfri grundskola! Kan vi hålla våra barn borta från alkoholmissbruk upp till 16-årsåldern så finns det sedan betydligt bättre chanser att de själva väljer en tillvaro utan missbruk. Då har de hunnit växa ut både till kropp och själ, deras personlighet har börjat stabilisera sig och de är mer motståndskraftiga mot gängets tryck. Jag tycker personligen att skolöverstyrelsen skulle kunna gå i spetsen för en klar opinion mot alla former av alkohol i grundskoleåldern. Säga ifrån — utan alla krumbukter och luddigheter — att sprit inte får förekomma i skolåldern! Det skulle ge ett ofantligt stöd åt den föräldraopinion som redan finns. Så småningom borde alla kunna anse det som en självklarhet att sprit i skolåldern är helt förkastligt. Kanske kunde det bli ett första etappmål i "Operation Rädda Ungdomen".” Det är dr Clas Sjöberg som har gjort detta uttalande. Jag tror att han har stor erfarenhet av hur man skall hantera den här problematiken. Någonstans börjar eländet när det gäller bruket av sprit och narkotika, och jag tror personligen att mycket av problemet ligger i ölkonsumtionen. Här har man kanske början till fortsättningen, där sprit, hasch, narkotika och allt det andra kommer in i bilden. Det är säkert en mycket viktig uppgift — och det råder det väl inte heller några delade meningar om — att på allt sätt stödja föräldrar och barn och ge information. Och, som dr Sjöberg säger: ”så småningom borde alla kunna anse det som en självklarhet att sprit i skolåldern är helt förkastligt. Kanske kunde det bli ett första etappmål i ”Operation Rädda Ungdomen”.” Vi förutsätter säkert allesammans att dr Clas Sjöbergs ord skall få genklang och vinna framgång.
Herr talman! Statsrådet sade att det inte är här vi löser problemen. Men jag skulle vilja replikera att det är i den här lokalen vi lagstiftar. Både lärare och föräldrar är mycket intresserade av vad vi säger här och vilka synpunkter statsråden redovisar på dessa stora problem. Statsrådet gör klokt i att lyssna på synpunkter som kommer fram här. Det var åtta år sedan jag motionerade första gången om skolans inre arbete. Det väcktes många motioner här innan SIA blev tillsatt, innan man blev medveten om att det fanns stora problem. När det gäller omfattningen av detta missbruk kan vi väl vara överens om att nivån är så hög att vi inte får sky några medel för att komma till rätta med missbruket. Statsrådet sade också att skolan i dag är mer förberedd än tidigare när det gäller att möta problemen. Jag skulle vilja fråga hur det är med de förebyggande åtgärderna. I fråga om TV-programmen kommer jag tillbaka. Jag har motionerat om den mobbning som förekommer och om att man i TV:s skolprogram skulle ta upp denna fråga, och jag tycker även att giftanvändningen därvid skulle komma med. Det skulle betyda mycket om man kunde nå hemmen när det gäller dessa problem. Hur är det med skolteatern? Varför kan den inte få åtminstone rekommendationer att komma med teaterpjäser som inte väcker opposition och irritation utan som är positiva och tar upp de här frågorna? Hur har man gjort med håltimmarna, som är så många? Ofta saknas lokaler där ungdomarna kan uppehålla sig, och därigenom utsätts de för stora risker. Jag skall bara ta upp en enda sak och fråga statsrådet: Hur är det med informationen? Vi vet att när ungdomarna börjar på högstadiet är det ju mycket besvärligt. Man har slutat mellanstadiet, där man var störst, och helt plötsligt är man minst. Så går man in i pubertetsåldern, och det gäller att hävda sig. Det är då så många börjar använda öl, sprit, narkotika osv. Vilka informationer lämnar man och vilket stöd ger man ungdomarna när de börjar på högstadiet? Jag skulle kunna fortsätta. Det är ju ett lika svårt problem när ungdomarna sedan börjar i gymnasiet. Jag tror att vi kunde vara bättre rustade för att möta ungdomarna i den här svåra situationen.
Herr talman! Fru statsrådet slutade sitt andra inlägg med att säga att hon inte tänkte förirra sig in i någon mellanölsdebatt. Men är det inte att glida undan det faktum att alkoholproblemet i skolan är i allt väsentligt just mellanölsproblemet? Mellanölet har ju visat sig grundlägga vanor i fråga om bruk och missbruk även av alkohol i övrigt. Vi har här i debatten också pekat på hur ofta en koppling till sniffningen förekommer, och det följer också en stor kriminalitet i spåren. Så en liten kommentar till uttalandet att siffrorna böljar fram och tillbaka. Jag måste medge att jag känner mig pessimistisk över att fru statsrådet hyser optimism därför att man i enstaka undersökningar kan finna lägre tal. Men de absoluta talen när det gäller bruk och missbruk här är så höga att vi borde satsa mera energi på att komma till rätta med saken. Jag delar annars fru Hjelm-Walléns uppfattning att det inte finns några patentlösningar härvidlag som kan generellt anges i en debatt. Men jag vågar ändå upprepa att jag tror att en klar bekännelse från fru statsrådets sida till det mycket självklara i att man i skolan slår vakt om en drogfri miljö skulle ha ett utomordentligt stort värde även i skolvardagen.

Herr talman! Även om det är väldigt allvarliga frågor vi här diskuterar får vi ju akta oss för att dramatisera. När man kräver att skolan skall verka för en drogfri miljö och säger att det får ändå inte förekomma sprit i skolan, så är väl den delen helt självklar. Det är ju utanför skolan som eleverna möter alkoholen och även möter narkotikan. I skolan är det tvärtom: det är där man sakligt informerar om farorna med spritoch narkotikamissbruk. För herr Johansson i Skärstad vill jag bara tala om att skolöverstyrelsen har en arbetsgrupp för alkohol-, narkotikaoch tobaksfrågor. Namnet på arbetsgruppen förkortas SANT — det är ju mycket förkortningar inom utbildningspolitiken. Arbetsgruppen arbetar kontinuerligt med frågornas behandling i skola och undervisning, och i arbetet ingår naturligtvis att undersöka hur man på olika sätt kan begagna läromedlen. Det finns, förmodar jag, även möjlighet att använda radio och TV, om det skulle vara lämpligt. Man har heller inte glömt bort föräldrarna i det här sammanhanget. Ett av utvecklingsprojekten handlar om vuxeninformation i alkoholfrågan och innefattar metoder för att sprida alkoholinformation till föräldrarna. Vi är helt ense när det gäller otåligheten över att verkligheten ser ut som den gör, även om man sedan kan strida om siffror och diskutera huruvida det just nu är en våg som går framåt eller en våg som går tillbaka. Självfallet kan vi politiker aldrig ställa oss likgiltiga till dessa frågor. Jag är också glad över att fru Kristensson sade, att även om jag accepterar de anvisningar vi i dag har om tystnadsplikt och om hur frånvaron skall redovisas i skolorna, så innebär inte det att jag behöver vara nöjd med situationen. Och framför allt innebär det ingen likgiltighet. likgiltighet. Det vill också synas som om fru Kristensson och jag här är ganska ense om vad man centralt kan göra. Den tystnadsplikt vi nu har innebär att läkare, sköterska och kurator har fått ett förtroende. Och vad fru Kristensson då krävde av denna personal är att den skall söka tillåtelse att få tala om situationen med elevens föräldrar. Sådan är också gången. Det är så man skall göra. Och motsätter sig eleven att föräldrarna underrättas, så får ändå läkaren eller vem det nu är fråga om avgöra huruvida han med hänsyn till elevens ålder och mognad skall gå vidare eller inte. Men om läkaren anser att elevens ålder och mognad är sådan att hans eller hennes mening måste vara avgörande, så finns det ändå en möjlighet att underrätta föräldrarna om förhållandet, nämligen genom att anmäla fallet för barnavårdsnämnden. Det leder i så fall till att föräldrarna blir informerade. Möjligheten att ge föräldrarna information finns alltså. Men samtidigt skall man vara på det klara med att det finns tillfällen då det kan vara olämpligt att familjen får kännedom om situationen, ty det kan förvärra i stället för att hjälpa. Bestämmelserna om tystnadsplikten menar vi är till för att sätta barnen i centrum och för att göra det bästa för dem. Den är ett medel att nå kontakt med eleverna. Om vi undanröjer tystnadsplikten kan det innebära, att denna kontakt med eleven omöjliggörs, och därmed försvinner skolhälsopersonalens möjligheter att stödja och hjälpa vederbörande. Och det menar vi är att stjälpa i stället för att hjälpa. Låt mig än en gång säga att även om jag inte för närvarande har för avsikt att verka för någon förändring i tystnadsplikten eller när det gäller anvisningarna om redovisning av frånvaro, så innebär inte det att jag är likgiltig för dessa frågor. Jag är lika otillfredsställd med sakernas tillstånd som interpellanterna. Det är bara det att jag så starkt känner att det är ute i skolvardagen som dessa frågor skall åtgärdas. Vi kan här med ord stödja dem som där verkar inom området, men mycket mer än så kan vi inte göra. Det är inte de centrala anvisningarna som det är fel på.
Herr talman! Jag måste med beklagande säga att jag tycker statsrådet fjärmar sig mer och mer från det som jag ville läsa ut ur interpellationssvaret. Statsrådet menar nu att bestämmelserna om tystnadsplikten är till fyllest och att även när det gäller narkotikamissbrukande ungdomar skall tystnadsplikten väga tyngre än informationen till föräldrarna. Men det är alldeles rätt som statsrådet säger, att om man med hänsyn till elevens ålder och mognad kan räkna med att han eller hon självständigt kan förstå och bedöma sin situation, så skall elevens uppfattning respekteras. Vill inte pojken eller flickan att föräldrarna skall bli informerade, så skall de inte heller bli det. Men jag undrar om man just när det gäller narkotika kan hänvisa till elevens egen uppfattning om sin situation. Vi vet ju alla hur narkotika verkar. Den gör en människa omdömeslös, den gör att ett sunt tänkande många gånger inte existerar. Det är därför, herr talman, som jag vidhåller min uppfattning att man bör försöka få till stånd nya bestämmelser om tystnadsplikten specifikt för de ungdomar som har missbruksproblem. Man kan inte räkna med att de har ett så rationellt tänkande som andra ungdomar har. Därför beklagar jag att statsrådets svar är så negativt i denna del. Jag ställde frågan, vilken skyldighet den skolpersonal som självständigt iakttar missbruksproblem skall ha att informera föräldrarna. På den frågan fick jag inget svar. Nu säger statsrådet till slut att det är barnet som skall stå i centrum och att vi skall göra vårt bästa för att hjälpa honom eller henne. Ja, det håller jag med om. Men jag skulle vilja fråga: Kan man inte normalt sett räkna med att det bästa för ett barn är att man försöker informera föräldrarna, att föräldrar och barn tillsammans hjälps åt med att försöka klara ut de problem som finns? Det är i varje fall min mening.
Herr talman! Jag ställer mig litet undrande till statsrådets syn på tystnadsplikten. Jag vet inte om fru statsrådet ofta besöker Hem och skola-föreningarna. Där diskuterar föräldrarna ibland den här problematiken, och man kan där få höra deras synpunkter. Jag hade för någon vecka sedan tillfälle att besöka en sådan sammankomst där man diskuterade narkotikaproblem, tystnadsplikten etc. Det fanns bland dessa föräldrar en enstämmig och bestämd uppfattning om att de ville veta vad som hände med deras barn, och det i det ögonblick det uppdagas att någonting är på gång. Jag återgav tidigare ett uttalande av en mor med barn som har narkotikaproblem. Hennes erfarenheter och kunskap om hur det hela började måste väl vara till viss ledning även för statsrådet när det gäller tystnadsplikten. Jag återger hennes uttalande en gång till. Hon sade: När det handlar om knarkmissbruk kan aningslösa föräldrar få veta detta först när ett brott begåtts eller när barnet hamnar på sjukhus. Då plockas föräldrarna fram, därför att det är till slut de som har ansvaret. — Klarare än så kan det inte sägas. Bestämmelserna om tystnadsplikten kan tolkas olika; de kan tolkas generöst, och de kan tolkas snävt. Det händer att någon tolkar dem snävt och kanske själv försöker hjälpa vederbörande med sina kunskaper — som vi inte skall förakta. Men det kanske inte går, och problemet blir värre och värre. Det är då man hamnat i en situation som vi inte önskar, och där kanske tystnadsplikten haft en avgörande betydelse. Den personal som handlagt ärendet har kanske fattat sin uppgift så att man inte skall meddela hemmet, och därför har barnet råkat ut för ytterligare svårigheter och problem. Vi får väl ändå försöka se det också ur den synpunkten. Även läkare och annan vårdpersonal tänker olika och handlar olika efter paragraferna.
Herr talman! Jag beklagar att statsrådet har så liten tilltro till sina möjligheter att göra något när det gäller de problem vi har aktualiserat i interpellationerna.
Herr talman! Till att börja med vill jag säga att vad jag hela tiden i dag har försökt plädera för är en samverkan mellan hem och skola. Det är viktigt att skolan tar kontakt med föräldrarna och hemmet, och det är också en skyldighet för skolan att göra det. Vi resonerar nu om en liten sektor av denna kontaktverksamhet, där tystnadsplikten kan utgöra ett hinder. Det förvånar mig att ingen tar upp vad man skall ha i stället, om tystnadsplikt undanröjdes. Utan den hade de här eleverna kanske inte ens tagit kontakt med läkaren och fått hjälp och stöd av denne, och föräldrarna hade inte därigenom fått kännedom om situationen tidigare. Det är på det sättet jag menar att vi måste se till barnets bästa, och jag tror att det är till barnets bästa att det finns en tystnadsplikt så att eleverna med förtroende kan gå till skolans personal. Sedan är det riktigt, som fru Kristensson säger, att man kan göra en åtskillnad mellan de fall där läkaren fått ett förtroende och de fall där han eller hon på något annat sätt har fått situationen klar för sig. I det senare fallet gäller beträffande läkarens tystnadsplikt att läkaren ”ej heller i oträngt mål får uppenbara vad han själv funnit angående sjukdom och dess uppkomst”. Formuleringen ”i oträngt mål” innebär att bindningen till tystnadsplikt är mindre än i det första fallet, och möjligheterna att informera någon annan är större. Men även här måste en avvägning ske. Jag vill inte säga att det i alla sammanhang är lämpligt att läkaren informerar föräldrarna, men möjligheten finns.

Herr talman! Jag hemställer att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1974 angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1974/75, m.m. måtte med hänsyn till ärendets omfattning utsträckas till första plenum efter tisdagen den 14 maj.

I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
2. att riksdagen skulle uttala att i avvaktan på en samlad plan för arméns fredsorganisation den i propositionen till Strängnäs förlagda pansarbataljonen borde bibehållas i det nuvarande etablissementet i Enköping under en benämning som anknöt till Göta livgarde och med stegvis inriktning på infanteriuppgifter och därav föranledda kompletteringar.
I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden.

Herr talman! Justitieutskottet har i betänkandet nr 11 behandlat bilaga 4 till statsverkspropositionen, avsnittet om polisväsendet. Vid utskottets betänkande är fogade några reservationer, och jag skall börja med att kommentera en av dem, nämligen reservationen 3, om den lokala polisverksamheten. Jag vill först erinra om att riksdagen föregående år i anledning av brottskommissionens förslag beslöt att det skulle ske en treårsplanering av anslagen till polisen innebärande att man skulle förstärka de polisiära resurserna med 400 nya polismanstjänster för varje år, dvs. 1 200 nya polismanstjänster. De här riktlinjerna med en treårsplanering är ju i överensstämmelse med en partimotion från moderata samlingspartiet, och vi hade därför ingenting att invända mot dem. Tvärtom tyckte vi att det var bra att man kunde planera verksamheten på litet längre sikt. Men vi konstaterade ändå att den förstärkning som man här hade tänkt sig från majoritetens sida egentligen inte var särskilt uppseendeväckande jämfört med den förstärkning som hade skett under föregående år. I genomsnitt hade under de föregående åren polisväsendet tillförts ungefär 300 nya polismanstjänster — litet drygt detta antal för övrigt. Enligt förslaget föregående år skulle tillskottet bli 400 nya tjänster. Vi har från mitt partis sida under många år hävdat att brottsutveck lingen har ingett allvarlig oro och att det därför är oförsvarligt att låta Nr 75 tiden gå utan att vidta effektiva motåtgärder. Vi har menat att det behövs Onsdagen den krafttag för att komma över denna tröskel och för att kunna vända 8 maj 1974 utvecklingen åt rätt håll. Jag tycker inte, herr talman, att någonting egentligen har inträffat sedan föregående års riksdagsbeslut som har gjort att vi från mitt partis sida bör frånfalla vårt yrkande såsom det då kom = Väsendet, m.m. till uttryck. Vi hemställer alltså i denna reservation att polisväsendet tillförs 100 nya polismanstjänster utöver dem som föreslås i statsverkspropositionen. Det kan naturligtvis sägas att de statistiska uppgifterna såsom de har presenterats under föregående år visat på en viss stabilisering, i viss utsträckning också en nedgång av brottsligheten och, herr talman, om så skulle vara fallet är det utomordentligt glädjande. Om man emellertid försöker analysera siffrorna något kanske man blir litet mer tvivlande till om läget verkligen är så positivt som statistiken skulle kunna tyda på. Först kanske jag får erinra om att checkbrotten är i starkt avtagande, men det är en följd av de skärpta bestämmelserna när det gäller inlösen av checkar. År 1970 begicks 34 000 checkbedrägerier, medan antalet för år 1973 troligen kommer att stanna vid omkring 3 000. Här döljer sig en stor del av den statistiska nedgång i det totala antalet brott som vi kan utläsa. Därtill kommer att mer än en fjärdedel av minskningen avser tillgrepp av cyklar. Ytterligare ett stort antal avser inbrott i källare och på vindar. Vi vet dock att de ändrade försäkringsbestämmelserna gör att allt fler människor underlåter att anmäla sådana stölder, eftersom de är medvetna om att de inte får någon ersättning för dem. De tycker att det är meningslöst med en pappersexercis som inte leder till några konkreta resultat. När det gäller uppgifter om stöldernas omfattning inom affärsvärlden kan man konstatera, att t.ex. Åhléns räknar med att ungefär 400-450 miljoner kronor per år i svinn hänför sig till brottsligheten. Hälften av det totala svinnet belöper sig på brottsligheten. Affärerna får ju ingen ersättning för de stölder som begås inom varuhusen, och inte heller de har därför anledning att anmäla sådana brott till polisen. Det finns alltså en hel mängd brott som av olika anledningar inte anmäls, och det är anledning att tro att det s.k. mörkertalet fortfarande är relativt stort. Jag vill med detta säga — och jag tror att justitieministern delar min uppfattning i detta fall — att vi skall ta de statistiska uppgifterna med en nypa salt. Tyvärr måste man också konstatera att de allra senaste uppgifterna, från början av detta år, i jämförelse med siffrorna från föregående år visar på en fortsatt ökning. Allt detta tillsammans gör att vi inom vårt parti menar att polisen måste förstärkas, så att den kan fullgöra det direkt brottsförebyggande och brottsförhindrande arbetet. Det är det viktigaste. Polisen har under en följd av år haft så knapphändiga resurser för denna verksamhet att den har fått komma i efterhand, och det är inte tillfredsställande. Vi noterar nu de i statsverkspropositionen redovisade riktlinjerna, som gjorts upp av rikspolisstyrelsen i samråd med länspolischeferna och polismästarna och som är baserade på de tankegångar vilka företräddes av brottskommis sionens majoritet. Dessa riktlinjer följer mönstret att man i större utsträckning skall satsa på det brottsförebyggande och det brottsförhindrande arbetet och därutöver skall inrikta ansträngningarna på att försöka komma till rätta med den allvarligaste brottsligheten. Det är bl.a. på den punkten, herr talman, som vi från moderata samlingspartiet vill inlägga en reservation. Självfallet måste man i ett trängt läge prioritera det som är viktigast, men som en allmän målsättning för den polisiära verksamheten tycker vi inte att det är tillräckligt att framhålla att polisen skall bekämpa den grövre brottsligheten. Vi menar från mitt parti att också den s.k. vardagsbrottsligheten måste uppmärksammas. Det är inte den som ger de stora rubrikerna i tidningarna och som jagar upp allmänheten, men det är den som drabbar enskilda människor hårdast och som känns värst, även om den inte kommer till allmänhetens kännedom. Det talas nu så mycket om att man måste bekämpa bankoch postrån — och det är något som också vi anser angeläget — men jag vill samtidigt peka på att det med samma fog kan sägas att man måste försöka skapa ett skydd mot den brottslighet som riktar sig mot hemmets sfär. Vi tycker att den är lika väl värd att beakta som den mera dramatiska brottsligheten. Det betyder alltså, herr talman, att vi vidhåller vårt principiella yrkande från föregående år om att polisväsendet bör tillföras ytterligare 100 polistjänster utöver vad som föreslås i statsverkspropositionen. Som ytterligare skäl för det vill jag anföra att det är viktigt att man får en ökad satsning på kvarterspolisverksamheten. Kvarterspolisen skall ju, enligt de skisser som finns, i år endast tillföras 25 nya polismanstjänster, och det är faktiskt inte ett särskilt stort antal med tanke på det behov som föreligger. Det är ju inte bara i storstäderna man behöver ha kvarterspoliser utan också i andra tätorter. Vi återkommer med vårt önskemål att man skall få särskilda ansvarsområden för polismän, dvs. att man i landsortsdistrikt skall ha sådana personella resurser att det blir möjligt att genomföra en organisation där en polisman har ett speciellt uppdrag att bevaka ett område inom polisdistriktet för att därmed bli förtrogen med förhållandena där. På det viset skall man kunna kompensera den minskade personkännedom och de stegrade svårigheter att få kontakt mellan allmänhet och polis som har följt av den ökade centraliseringen. Jag vill också erinra kammarens ledamöter om den diskussion som vi förde häromveckan. Primärt gällde debatten sammanläggning av olika tingsrätter, men den kom också att avse polisdistrikten. Glädjande nog har justitieministern själv nu sagt att man får iaktta stor återhållsamhet när det gäller sammanläggningar av polisdistrikt i fortsättningen. Jag menar, herr talman, att detta också måste få praktiska konsekvenser i fråga om resurstilldelningen. Det går inte att bara säga att distrikten skall bestå oförändrade, utan man måste också se till att de får personella resurser så att arbetsförhållandena för polisen blir acceptabla. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen 3. Utskottet har i ytterligare några avseenden inte kunnat enas, men jag är inte reservant i något av de fallen, och därför avvaktar jag tills reservanterna har tagit ordet. Jag vill endast än en gång yrka bifall till reservationerna 3 och 6.

Herr talman! Riksdagen fattade förra året beslut i anledning av propositionen 115, som bl.a. gällde en ökning av antalet polistjänster under en treårsperiod. Eftersom riksdagen då godkände förslaget om ökning av antalet polismän även för det budgetår som nu behandlas, dvs. 1974/75, avstår jag från att ta upp den saken till debatt i dag. Det var med bred majoritet som kammaren fattade sitt beslut på den punkten förra året. Vad riksdagen då sade om prioriteringar och om inriktningen av polisarbetet speciellt på brottsförebyggande åtgärder gäller fortfarande. Reservationen 6 till utskottsbetänkandet är väl närmast en uppföljning av moderatmotionen från 1973, som fru Kristensson också har berört. Frågan om länspolischefsorganisationen kommer herr Johansson i Växjö att närmare beröra, och det gör att jag nu kan begränsa mitt inlägg högst väsentligt. Jag har vid årets början väckt en motion angående materieltjänsten inom den lokala polisorganisationen, och den frågan har nu också behandlats i justitieutskottets betänkande nr 11. Anledningen till den här motionen var att brottskommissionen i sitt betänkande endast kortfattat tog upp den detaljen, trots att det rådde enighet i kommissionen om att materieltjänsten skulle ombesörjas av icke polisiär personal. Lösningen av organisationsfrågorna nämndes också, även om detta inte skrevs in i kommissionens betänkande. Före den allmänna motionstidens utgång i år hade ingenting hänt på det här området, och därför tillkom motionen. Syftet med den är således att aktualisera problemet för att snarast få organisationen klar. Varför är det då så angeläget att organisationsfrågan löses? Jo, det är ett krav från den personal som på det lokala planet sysslar med de här frågorna. Det gäller dess tjänstevillkor och arbetsförhållanden. Det gäller ansvaret för de höga värden som denna personal handhar. Ansvarsfrågorna måste alltså klaras ut. I distrikten är det olika befattningshavare som har ansvaret för olika former av fordon och materiel, och det är kanske inte särskilt rationellt. Trots att många av dessa tjänsteinnehavare är polismän, får de inte tillhöra sin huvudorganisation, Svenska polisförbundet. Många har bastjänster kvar såsom polismän, men de vet inte om de har kvar sin turordning, bl.a. i befordringshänseende. Många har också fått beskedet, när de velat återgå till ren polistjänst, att de måste stå tillbaka för andra på grund av att de under ett antal år inte utfört polisiärt arbete. Allt detta vållar irritation, inte minst när den här personalen själv upplever att dess arbete inte värdesätts. Jag påstår inte att det inte värdesätts, men jag påstår att personalen upplever det så. Detta kan naturligtvis rättas till, om organisation och ansvarsfördelning klaras ut. Inom rikspolisstyrelsen har man också skissat i den riktningen, men av någon anledning har frågan förlorat i aktualitet. Jag hoppas nu med min motion bara att frågan skall tas upp igen. Vi har nämligen inte råd att mista de befattningshavare som är polismän och i dag sköter materielfrågorna inom den lokala polisorganisationen. Skulle de hoppa av och återgå till sina ursprungliga tjänster, så skulle det bli mycket besvärligt även för det rent polisiära arbetet, där varje befattningshavare är beroende av att fordon och materiel är i prima skick. Antalet tjänster finns, men de måste ha en annan organisation än för närvarande. På enstaka platser — bl.a. i Jönköping — har man insett detta och själv försökt lösa problemet. Men organisationen bör nog vara enhetlig i hela landet. I övrigt kan jag begränsa mig till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionen 1256 och i reservationen 5 hävdar jag att det nu finns anledning att tillsätta en utredning om polisverksamhetens inriktning i syfte att förbättra kontakten mellan polis och allmänhet. Jag skall här försöka att något utveckla mina tankegångar. Ett eftersträvansvärt mål när det gäller den brottsförebyggande verksamheten bör vara ett tillstånd där polisen har rimliga personella möjligheter att nöjaktigt ägna sig åt olika former av brottsförebyggande insatser. Jag är medveten om att det har skett en upprustning alltsedan polisen förstatligades. Den personella förstärkningen har med de ökningar som gäller den nu pågående treårsperioden varit avsevärd. Dock bör man kanske hela tiden hålla i minnet att nettotillskottet i inte så ringa grad har ätits upp av arbetstidsförkortningar. Den tekniska upprustningen har varit kraftig. Omorganisation till större enheter har skett i avsikt att öka effektiviteten. Men alla dessa förstärkningar och förändringar till trots verkar det för mig som om kontaktytorna mellan polis och allmänhet inte har ökat utan kanske snarare minskat. Detta är synnerligen beklagligt.

Dagens polisarbete är ju en mångskiftande uppgift, där den enskilde polismannen dagligen ställs inför svåra beslut och där han ofta också får klä skott för beslut och åtgärder som han inte själv bär ansvaret för. Detta i sig innebär att poliskåren är utsatt för en kritisk granskning — en granskning som är nödvändig och ytterst viktig men som kanske ibland ger märkliga rubriker, exempelvis följande: Är det bara polisen som blir trodd? Godtycke, åsiktsförtryck, gunstlingssystem. Polisbrutalitet. Misshandel av polis. Opinionsundersökningar har visat en klart positiv inställning till polisen, och därför frågar man sig gång efter annan: Hur kan det komma sig att människor då och då i kritiska lägen tar ställning direkt mot polisen? Hur kan det komma sig att poliser — ofta unga poliser — blir utsatta för något som nästan kan karakteriseras som psykisk misshandel i form av glåpord och svidande förolämpningar? Hur kan det komma sig att det gång efter annan talas om polisbrutalitet? Ett förtroendefullt samarbete polis—allmänhet skapas genom en mångfald av kontaktytor. Detta förutsätter att människor träffar en polis i verkligheten, inte bara någon som rycker ut när det hänt något eller någon som åker genom orten eller kvarteret i en bil, varvid man noterar bilen men inte de människor, de poliser som finns i den. De allra första kontakterna polis—allmänhet sker kanske i dag i skolan. Jag vet genom egen erfarenhet från skolundervisning hur uppskattad polismannen är då han deltar i undervisningen. Ett utökat deltagande från polisens sida måste betyda många fler positiva och värdefulla kontakter. Därför skulle det enligt min mening vara oerhört värdefullt om denna gren av polisverksamheten kunde förstärkas. Men beklagligtvis synes det vara så att det blir allt svårare att rekrytera polismän till denna gren, till dessa uppgifter, därför att det får ekonomiska konsekvenser för dem. De senaste årens organisatoriska utveckling av polisverksamheten har jag sett med en viss oro, och jag är naturligtvis tacksam för att justitieministern har sagt att man skall visa återhållsamhet vad gäller --vidare sammanläggningar av polisdistrikt. De allt större enheterna måste få negativa konsekvenser för kontakten polisen—allmänheten men också för kontakten poliserna emellan i stora distrikt. Stora glesbygdsområden har inte en tillräcklig fortlöpande polisverksamhet, och omorganisationen i Stockholm har, såvitt jag förstår, försämrat den naturliga kontakten mellan polisen och de människor som vistas här. Man kunde kanske tänka sig att inget distrikt skulle vara större än att alla där tjänstgörande hade möjlighet att lära känna varandra. Något som också förundrar mig vad gäller Stockholms city är inskolningen av poliserna. Enligt vad jag erfarit från polishåll får poliserna ofta ingå i kommandogrupper. Jag föreställer mig att unga poliser får ganska stereotypa uppgifter, i första hand utryckningar för att omhänderta människor, dvs. uppgifter som lätt skapar negativa attityder därför att polismännen inte träffar de vanliga medborgarna utan i stort sett bara dem som de rycker ut för att ta hand om. En annan stor kontaktyta är naturligtvis kvarterspoliserna. Genom sin fasta stationering har de goda förutsättningar för att skapa ett gott förhållande mellan polis och allmänhet och att samtidigt fullgöra en effektiv brottsförebyggande verksamhet. Kvarterspolisen har förbättrats under de senaste åren, men mycket återstår ändå att göra. Den saken belyste också fru Kristensson nyss i sitt anförande.

Jag tror att dessa och en rad andra spörsmål är av mycket stor vikt när det gäller goda och förbättrade kontakter mellan allmänhet och polis. Naturligtvis finns det också en mängd andra problem som en utredning skulle kunna ta upp. Dessutom finns det angränsande frågeställningar inom polisverksamheten som man kan ta med i sammanhanget. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 5.
Herr talman! I samband med prövningen av anslagen till den särskilda polisverksamheten — alltså SÄPO:s verksamhet — har utskottet avstyrkt vår motion 197. Vi har i den motionen krävt dels att SÄPO:s organisation — som innebär registrering och rapportering av politisk verksamhet — upplöses, dels att riksdagen uttalar att SÄPO:s verksamhet skall inriktas på att motverka spionage och förebygga fascistiska ligors verksamhet. Och som en följd härav bör anslaget till SÄPO kunna reduceras för den del av organisationen som avser registrering av och rapportering om politisk verksamhet. Utskottsmajoriteten säger i betänkandet ”att fog uppenbarligen saknas för bifall till de av motionärerna framförda förslagen”, men då har man tydligen utgått från att någon registrering inte förekommer vid SÄPO. Utskottets majoritet har uppenbarligen inte märkt — eller vill inte lägga märke till — hur SÄPO fortfarande bedriver registrerande verksamhet och t.o.m. utvidgar den! Skandalen kring IB-affären visar att åsiktsregistrering och infiltration i svenska vänsterorganisationer fortfarande är en realitet. Vi har härigenom fått bekräftat att SÄPO:s politiska inriktning är densamma. Vänstersynpunkter betraktas som en fara för samhället, medan högerkrafterna och fascistiska grupperingar ägnas mindre uppmärksamhet. Att SÄPO fortfarande spelar en synnerligen aktiv roll framgår inte minst av försvarsutskottets behandling av IB-affären. Då lämnade SÄPO ut en lista på inte mindre än 62 punkter, där svenska vänsterorganisationer beskylls för grova brott eller försök till brott. Det var en ganska häpnadsväckande lista. Man sorterade som bekant bort 24 av dessa punkter och offentliggjorde 38, som man tyckte var någorlunda presentabla. Denna långa lista tas som en bekräftelse på säkerhetspolisens politiska enögdhet och försök att kompromettera svensk vänster. Och detta är bara en del av de många indicier som gör det ganska klart att SÄPO fortsätter i samma spår som tidigare. Om det inte förhöll sig på detta sätt, skulle ju SÄPO betydligt kunnat banta ner sin medelsförbrukning. Men tvärtom återkommer man varje år och vill ha mer pengar till verksamheten. I betänkandet sägs att huvudparten av ökningen beror på automatiska kostnadsökningar; verksamheten preciseras inte. I debatten kring SÄPO talas det ofta om att rikspolisstyrelsen har ett inslag av lekmannarepresentanter. Om jag inte är fel underrättad består denna lekmannarepresentation av representanter för fyra riksdagspartier, nämligen tre socialdemokrater, en folkpartist, en centerpartist och en för moderata samlingspartiet. Det är alltså representanter från de partierna som bär ansvaret för åsiktsregistreringen och SÄPO:s ensidiga antisocialistiska inriktning. Det femte riksdagspartiet, vänsterpartiet kommunisterna, det enda socialistiska partiet i denna riksdag, har inte medgivits någon insyn i SÄPO:s verksamhet. Så bedyrar man att ni måste tro på oss, ni måste lita på detta parlamentariska inslag i rikspolisstyrelsen. Det utgör garantin för, säger man, att SÄPO arbetar i enlighet med gällande bestämmelser och demokratiska principer. Men, herr talman, endast detta förhållande inger knappast förtroende. Om man inte har någonting att dölja, varför medges då inte vårt parti insyn i denna fråga? Naturligtvis därför att det är de människor som vågar stå för en socialistisk samhällssyn som åsiktsregistreringen omfattar. SÄPO är det bestående samhällets ”stat i staten”, som inriktar sin verksamhet på de människor som vill en socialistisk omdaning av vårt kapitalistiska Sverige. Vårt parti vill denna omvandling av vårt samhälle i socialistisk riktning. Vi arbetar därför öppet och ärligt med blanka vapen. Vi har inga hemligheter för oss. Vi har slagit fast i våra program, ävenså i det senaste, att vi vill genomföra denna socialistiska samhällsomdaning på fredlig väg, utan väpnad kamp eller inbördeskrig. Vi för vår kamp ute på arbetsplatserna, i massorganisationerna och här i riksdagen — för arbetarklassens näraliggande uppgifter liksom för dess långsiktiga målsättning, socialismen. Vi gör inga hemligheter av detta. SÄPO kan bespara sig sina ansträngningar när det gäller att snoka efter och registrera socialistiskt tänkande människor. SÄPO borde i stället rikta sig åt annat håll — mot höger. Det är därifrån hotet kommer, från de fascistiska grupperingar och terrororganisationer som utövar terrordåd, som överfallit och våldfört sig på demonstranter och mötesdeltagare. Det är dessa ligors verksamhet som måste angripas och bekämpas med polisiära åtgärder. Man försäkrar oss att ingen registrering förekommer längre efter 1969, när registren skulle ha rensats ut. Men, herr talman, även med den allra bästa vilja kan vi inte sätta tilltro till dessa försäkringar. Förutom allt som hänt i samband med den s.k. IB-affären vill jag anföra några exempel. I Dagens Nyheter den 17 mars innevarande år berättas att en person som numera har ett s.k. säkerhetskänsligt arbete var föremål för personkontroll innan vederbörande fick sin anställning. Personen i fråga fyllde i ett frågeformulär om organisationstillhörighet osv. och fick så småningom klartecken. Hon fick alltså jobbet. Men på den nya arbetsplatsen framgick det att man kände till uppgifter om hennes make, uppgifter om hennes egen make som hon själv inte kände till, nämligen att hans far skulle ha varit medlem i det kommunistiska partiet någon gång på 1940-talet. Och man sade att detta trots allt inte skulle betraktas som en säkerhetsrisk. Det hör till saken att den här mannen hade utträtt ur partiet senare på 1940-talet. Detta skedde alltså över två år efter 1969, när registren enligt uppgift skulle ha utrensats. Nu råkar det också vara en annan omständighet förknippad med denna händelse. Huvudpersonen — kvinnan som det här gäller — hade en nära anförvant som under 1940-talet haft en uppenbar anknytning till ”främmande makt”, nämligen till Nazityskland. Men det nämndes inte som något skäl att fundera över pålitligheten. Kommentarer angående SÄPO:s fortsatta arbete och enögdhet är överflödiga. Det här fallet blev känt genom att den aktuella personen gick till pressen och berättade vilka metoder som fortfarande är i bruk hos säkerhetspolisen. Hur många fall är det som inte kommer upp till ytan på detta sätt? Vi har väl anledning att förmoda att sådana händelser äger rum alltjämt, men som inte kommer i offentlighetens ljus. Sedan enskilda medborgare avslöjat sanningen om SÄPO:s åsiktsregistrering och infiltrationer i vänsterorganisationer har emellertid opinionen tvingat regeringen att deklarera att säkerhetspolisens inriktning har förändrats, och man har försökt att invagga opinionen i ett slags falsk säkerhet om att vänstersympatier inte längre är skäl nog för att hamna i SÄPO:s åsiktsregister. Man införde som bekant en ny personkontrollkungörelse i oktober 1969. Den skulle förhindra åsiktsregistrering och trakasserier av socialistiskt tänkande människor, sades det. Men det visade sig att SÄPO inte brydde sig om vad som stod i denna kungörelse. Händelser inträffade, varav man drog slutsatsen att åsiktsregistreringen fortsatte. På grund av stark opinion ändrades personkontrollkungörelsen än en gång den 22 september 1972. Dessa åtgärder tillsammans med lekmannainsynen i rikspolisstyrelsen skulle nu vara, sades det, tillräckliga garantier för att någon åsiktsregistrering inte skulle förekomma. Händelserna talar emellertid ett annat språk. Så sent som i lördags, den 4 maj 1974, avslöjade en regeringen mycket närstående tidning att åsiktsregistreringen — efter 1969, då SÄPO skulle ha förbjudits att ägna sig åt sådan — övertogs av IB, som skötte grovjobbet; det var bara för SÄPO att slå en signal till IB om man ville veta något. Det är mycket anmärkningsvärda uppgifter som tidningen i fråga avslöjar i samband med behandlingen av en revisionsinlaga som den för spioneri dömde Jan Guillou inlämnat till högsta domstolen. Det framgår vidare av tidningsreferatet att SÄPO skulle ha önskat att IB övertog de uppgifter som SÄPO förbjudits att utföra. Vad som är anmärkningsvärt i detta sammanhang är att man därmed kringgår lagen som riksdagen har stiftat. Man drar de parlamentariskt valda ledamöterna vid näsan, de som skulle vara garantin för att full insyn i SÄPO skulle upprätthållas och att säkerhetspolisen skulle arbeta efter gällande bestämmelser och demokratiska principer. Man måste fråga sig vilken roll dessa parlamentariskt valda ledamöter har i dag — är den värd namnet ens på papperet? Jag vill till sist, herr talman, ställa följande frågor till utskottets majoritet: Finns det inte uppenbarligen starka skäl för att justitieutskottets majoritet med allvarlig eftertanke omprövar sitt självsäkra ställningstagande i detta betänkande och formulerar en ny skrivning efter det som senast har avslöjats? Eller tror utskottets majoritet fortfarande att man skall kunna ge intryck av trovärdighet i några större kretsar utanför den här kammaren, om man inte skyndsamt medverkar till att korten läggs på bordet och bidrar till att klarhet uppnås i denna minst sagt skumma verksamhet, som SÄPO bedriver bakom ryggen på parlamentariskt valda ledamöter i rikspolisstyrelsen? Jag tycker också att det finns anledning för justitieministern att fundera över dessa frågor. Herr talman! Det står nu klarare än någonsin att preciseringen av SÄPO:s uppgifter och verksamhet måste klaras upp och att inga anslag skall utgå. Jag yrkar därför bifall till reservationen 2 vid punkten 4 i justitieutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! De politiska grupperingarna inför kammarens behandling av regeringens förslag om anslagsgivningen till polisväsendet kommande budgetår är i stort sett desamma som vi minns dem från liknande avgörande för ett år sedan. Det är moderaterna som vill ha ett hundratal polistjänster fler och en kostnadsökning med en halv miljon utöver regeringens förslag. Det är kommunisterna som inte vill ha de 402 nya polistjänster som föreslås i statsverkspropositionen. Och det är socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet i utskottet, som samlade står bakom regeringens förslag, vilket också överensstämmer med de satsningar på nya polistjänster som brottskommissionen föreslog 1973. En enda partimotion föreligger i år. Det är moderata samlingspartiets, där man mångordigt har motiverat sin mening att polisverksamheten behöver många fler nya tjänster än vad en stor riksdagsmajoritet i fjol ansåg lämpligt och möjligt att satsa på under en treårsperiod. Att moderaterna i motionens motiveringar inte har varit så sakligt grundliga behöver jag kanske inte här närmare kommentera; jag nöjer mig med att konstatera att man inte tycks ha funnit någon anledning nämna det betydande inslag i brottsligheten som skattebrotten kommit att utgöra de senaste åren. Det kan naturligtvis vara ett förbiseende. Frågan om flera polistjänster eller inga nya tjänster alls har liksom flera andra motionskrav följts upp i reservationer till justitieutskottets betänkande nr 11. Jag återkommer till dem litet senare.

Det förslag om inrättande av det brottsförebyggande rådet som vi skall behandla litet senare i dag och den fortgående reformverksamheten inom kriminalvården innebär betydande insatser i kampen mot brottslighet vilka bör nämnas när vi här diskuterar satsningarna på polisväsendet. Det är i jämförelse med tidigare år få reservationer fogade till justitieutskottets betänkande om anslagsgivningen till polisväsendet. Det är också mycket starka majoriteter som på alla punkter har tillstyrkt bifall till regeringens förslag. Det enda undantaget från den starka majoritetens linje gäller ett märkligt borgerligt motionsyrkande, som jag skall återkomma till.

Kammaren har också varje år med stor majoritet avslagit de yrkandena. I fjolårets betänkande lämnade utskottet en mycket ingående rapport om den polisiära säkerhetstjänstens organisation, uppbyggnad och verksamhet i vårt land. Dessa redovisningar ger besked om att den politiska åsiktsregistrering som herr Pettersson i Västerås skildrat inte längre förekommer. Jag skulle nog vilja rekommendera herr Pettersson i Västerås och övriga inom västerpartiet kommunisterna att inte alltid sätta tilltro till uppgifter i de stora borgerliga tidningarna. Har uppgifterna en saklig grund är jag säker på att frågan blir föremål för en grundlig undersökning om en redovisning görs för justitieministern. Så tycker jag också att man skall pröva frågor av detta slag. Med hänvisning till den redovisning och de informationer som utskottet har inhämtat även i år vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i punkten 4. Vid punkterna 6 och 7 har utskottets ledamöter från moderata samlingspartiet följt upp yrkandena i partimotionen 151 och begärt att polisorganisationen skall tillföras ytterligare 100 tjänster för polismän utöver vad Kungl. Maj:t och utskottets majoritet har ansett lämpligt som förstärkning nästa budgetår. De har också begärt en uppräkning av anslaget med 500 000 kronor. Man har med detta yrkande blundat för att såväl brottskommissionen som rikspolischefen i fjol redovisade att de ansåg rekryteringsgränsen ligga vid ungefär 400 nya poliser årligen. Det kan i sammanhanget kanske också vara värt notera att vi alltjämt har en kvardröjande vakantsituation, framför allt i storstäderna. Enligt en dagsfärsk uppgift, som jag har fått från rikspolisstyrelsen, var antalet vakanta polistjänster den 2 maj i år i Stockholm alltjämt så högt som 680 eller 25,3 procent. I Göteborg var antalet 191 eller 15,3 procent, i Malmö 106 eller 13,7 procent. Jag tror att det är nödvändigt att ha detta med i bilden när man äskar ytterligare tjänster. Polisen har intagning av aspiranter vid två tillfällen varje år, i maj och i september. Till majkursen i år har antagits 220 aspiranter. Det är ett något lägre antal än vad man tidigare förutsatt trots att man hade 700 sökande. Jag tror att även om man vid polisen kan redovisa en positiv rekryteringssituation är den bedömning som gjordes i brottskommissionen, i departementet och i kammaren i fjol om en rekryteringsgräns på 400 nya tjänster varje år en realistisk gräns. Dessutom vill jag peka på den tekniska utrustning polisen har fått och de tillskott av övriga tjänster som naturligtvis under de senaste åren har friställt många polismän från expeditionellt arbete. Med åberopande av den redovisningen ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i detta avsnitt, vilket innebär avslag på reservationerna 3 och 4. Vid punkten 6 har folkpartiets representant i utskottet reserverat sig för en utredning med anledning av yrkandet i motionen 1256 om polisverksamhetens inriktning. Utskottets majoritet har nöjt sig med att understryka att synpunkterna i motionen väl stämmer överens med synpunkter på denna fråga som utskottet vid flera tillfällen har givit uttryck åt. Utskottet påminner också om ett uttalande som man gjorde för två år sedan om nödvändigheten av att arbetsmiljön och trivselfrågorna uppmärksamt följs av polisledningen. Utskottet finner dock ingen anledning att begära någon utredning, vilket motionärerna yrkat. Jag vill också i denna del yrka bifall till utskottets hemställan. Så långt vill jag påstå att årets behandling av polissatsningarna inte bjuder på någon överraskning. Men det finns ett yrkande, från utskottets borgerliga majoritet, som säkert har förvånat många. Det är kravet i trepartimotionen 382, om att överföra länspolischefernas expeditioner från länsstyrelserna till polisväsendet, som följts upp i utskottet. Det mest förvånande är att bakom det yrkandet står det parti — centern — som ofta i valdebatter och även i denna kammare har talat om nödvändigheten att flytta ut beslutanderätt från huvudstaden till länen. Nu vill man handla i rakt motsatt riktning. Bakom motionskravet ligger en numera samstämmig uppfattning i Föreningen Sveriges länspolischefer och i rikspolisstyrelsen om att den här verksamheten bör föras över till polisväsendet. Vi reservanter kan inte dela majoritetens uppfattning att detta enbart är en budgetteknisk fråga. Vi ser det också som en inte nödvändig och inte heller önskvärd centralisering av polisverksamheten. Vi har i vår reservation sagt att varje förändring på det organisatoriska planet som innebär att länsstyrelsernas uppgifter i polisens arbete minskar uppfattas som ett ställningstagande mot den regionala samhällsverksamheten. Att vi där gjort en riktig iakttagelse bekräftas av att landets landshövdingar så kraftfullt har engagerat sig i motståndet mot motionsyrkandet och för ett fullständigt bevarande av länspolisledningen i länsstyrelserna. Intressant är att centern har engagerat sig i en avveckling av länsstyrelseinflytandet. Det är ytterligare ett uttryck för att lära och leverne inom centern inte är samma sak. Man talar om decentralisering, men man arbetar i praktisk politik för centralisering. De argument som majoriteten i justitieutskottet har redovisat för denna förändring kan jag inte finna övertygande. Utskottets borgerliga majoritet nöjer sig med att konstatera att ett genomförande av förslaget synes kunna medföra administrativa och andra fördelar utan att det framtida ställningstagandet till den regionala polisverksamheten föregrips. Vi reservanter menar att det inte bevisats.att några administrativa fördelar kan vinnas. Vi anser också att ett genomförande av organisatoriska förändringar av detta slag bör vänta till dess länsberedningens principbetänkande föreligger någon gång i slutet av detta år. Nuvarande organisation, med förankring i länsstyrelserna, utgör inte något hinder för ett genomförande av den — som det heter — effektiva och rationella polisverksamhet som utskottets majoritet talar om. Jag vill, herr talman, med denna redovisning av reservanternas uppfattning på denna punkt yrka bifall till reservationen 1 vid utskottets betänkande. I övrigt ber jag att på alla punkter få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet nr 11.

Herr talman! Vi från moderata samlingspartiet är lika intresserade som herr Nygren och hans parti av att komma till rätta med skattebrottsligheten. Det har jag sagt flera gånger förut, och det finns anledning att upprepa det. Vi vill inte skydda skattesmitare, men vi menar att det skall råda balans mellan samhällets insatser mot olika typer av brott. På senare tid har tendensen varit att man förstärker resurserna när det gäller angrepp mot brottslighet som riktar sig mot det allmänna, under det att man tunnar ut resurserna när det gäller att komma åt brottslighet som riktar sig mot de enskilda, vilket vi tycker är felaktigt. Därför anser vi att tillskottet av nya polismanstjänster skall användas också för att klara ut den mer vardagliga brottslighet som riktar sig mot enskilda människor. Detta syfte når man genom att förstärka kvarterspolisorganisationen och öka fotpatrulleringen samt givetvis genom att förstärka de mindre polisdistrikten. För ovanlighetens skull finns i årets statsverksproposition ingen skiss till hur man tänker sig fördelningen av de nya polismanstjänsterna. Jag vill fråga herr justitieministern hur han tänker sig denna fördelning och hur många polisdistrikt i landet som inte kommer att få någon som helst förstärkning genom detta nya förslag. Det finns anledning tro att åtskilliga distrikt även i år blir utan något tillskott. Beträffande vad herr Nygren sade om rekryteringen är det bara att konstatera att det inte gavs någon upplysning i brottskommissionen om att det skulle finnas ett tak inom utbildningen vid 400 tjänster per år. I själva verket berodde det inte på annat än en politisk och ekonomisk värdering att man stannade för just 400 nya polismanstjänster per år. Det råder — det framhöll även herr Nygren — inte heller nu någon brist på kvalificerade sökande, vilket är glädjande. När det gäller herr Petterssons i Västerås synpunkter på SÄPO:s verksamhet har jag inte mycket att tillägga utöver vad herr Nygren sade. Jag tycker att det på något sätt är ologiskt att å ena sidan framhålla att man inte har fått någon information om förhållandena och å andra sidan påstå att man har kunnat konstatera att det förekommer en åsiktsregistrering men enbart av vänstergrupper. Vänsterpartiet kommunisterna accepterar synbarligen åsiktsregistrering men då enbart riktad mot, som man säger, fascistiska element. Utskottsmajoriteten opponerar sig mot åsiktsregistrering över huvud taget. Vi har fullt förtroende för att nu gällande regler tillämpas med omsorg. Vi känner igen yrkandena från vänsterpartiet kommunisterna, och vi saknar anledning frångå vårt tidigare ställningstagande om avslag. Till slut vill jag ställa en fråga till herr Nygren beträffande länspolisorganisationen. Är det inte oklokt av herr Nygren att ta så kategoriska ord i sin mun som han nu gjorde när det gällde att bestämt avvisa tanken på en ny organisation? Har man herr Nygrens uppfattning att detta ärende bör prövas av länsberedningen, bör man väl inte i dag ta så bestämt avstånd från tanken på en ny'organisation.

Herr talman! Det är ganska anmärkningsvärt att både fru Kristensson och herr Nygren tar så lätt på de avslöjanden som sker praktiskt taget dagligen av den fortsatta åsiktsregistreringen i detta land. Jag beklagar detta. Till herr Nygren vill jag även säga att vi inte hämtar våra uppgifter ur borgerliga tidningar utan ur tidningar som står regeringspartiet mycket nära. Jag kan t.o.m. nämna namnet Aftonbladet. Men även andra tidningar har refererat personinlagor och uppgifter om personer som avslöjat SÄPO:s verksamhet. Ta exempelvis frågan om Håkan Isacson, som slutade sin anställning omkring årsskiftet 1971=1972. Han talade om att det i SÄPO:s register fanns 20 000 namn registrerade bara på svenskar. På varje kort fanns förutom adress och personnummer uppgift om huruvida personen fört kommunistisk agitation eller företagit någon resa till något socialistiskt land. Efter varje namn stod också ett diarienummer, som hänvisade till den rapport det gällde. Dessa rapporter förvaras på Valhallavägen 56 i IB:s högkvarter. Inga tecken tydde på, säger Isacson, att korten skulle förstöras. Tvärtom skulle den datakunnige Svante Winqvist, som är bekant, förbereda en omläggning av hela registret till data. Jag vill bara ställa frågan än en gång: Vem kan i dag i denna kammare gå upp och dementera dessa uppgifter? Kanske kan någon medlem av den parlamentariskt valda lekmannakommitté som ingår i rikspolisstyrelsen göra detta. De borde ju känna till de här frågorna. Här finns ju alla möjligheter att dementera uppgifterna, sakligt och trovärdigt. Så länge inte detta har skett kommer vi självfallet att förbehålla oss friheten att ha vår berättigade misstro i de här sammanhangen. Eller ta ett annat exempel — den långa lista som försvarsutskottet redovisade på 62 punkter. Visserligen sorterade man bort 24, men det återstod 38 punkter med så graverande anklagelser för brott som mordhot, vapenstöld och vapensmuggling. Varför har inte åtal väckts i något enda fall? Det är sådana uppgifter som det inte är möjligt att utan vidare gå förbi.
Herr talman! Det är riktigt, herr Nygren, att utskottet upprepar sitt uttalande om att arbetsmiljöoch trivselfrågorna på det lokala planet uppmärksamt bör följas av polisledningen i samråd med polisorganisationerna. Detta är naturligtvis väsentligt, men fortfarande kommer problemen att bestå: Hur öka kontakten polis—allmänhet? Hur skapa förståelse för polisens arbete? Hur få öppenhet och samarbete till stånd? Hur grundlägga positiva kontakter? osv., osv. Polisarbetet är ett arbete för människor med intresse för sina medmänniskor, och då bör polismännen också få tillfälle till bättre och vidgade kontakter med andra människor. En utredning i syfte att förbättra kontakterna polis—allmänhet tror jag måste komma, även om det inte blir riksdagens beslut i dag.

Herr talman! Först ett par ord till fru Kristensson. Jag noterar med tillfredsställelse att moderata samlingspartiet ett kommande år tydligen inte skall utelämna uppgifterna om skattebrotten i samband med kraven på polisförstärkningar. Dessa brott kostar ju många gånger mer än tillgreppsbrotten, som fru Kristensson ägnade en så stor del av sitt första anförande åt. När det gäller rekryteringsfrågorna så är det riktigt att det finns många sökande till polisaspiranttjänsterna, men som jag sade förut är det antal som finns kvar när kursverksamheten skall starta den 13 maj inte tillräckligt för den målsättning som motionärerna haft. I den situationen tror jag att det är realistiskt att säga att det krav på polisförstärkningar som utskottets stora majoritet här har föreslagit är det riktiga. Fru Kristensson tog upp frågan om länspolisorganisationen. Jag tycker att just det faktum att länsberedningen här är på gång med sitt arbete borde ha föranlett utskottets majoritet att dröja med sitt ställningstagande att kräva en centralisering av länspolischefsorganisationen till det centrala polisväsendet. Jag tycker att det är värdefullt med förankring i länsstyrelserna. Till herr Pettersson i Västerås vill jag säga att jag ingalunda tagit lätt på frågan om åsiktsregistreringen, men jag tycker inte att vi här i kammaren skall leka poliser. Då kan vi lätt hamna i situationer liknande den som det en gång berättades om i anslutning till en polisrapport. Författaren redovisade fallet en smula oskickligt med orden: Av hålets storlek i väggen att döma var tjuvarnas antal en. Jag tror att vi bör överlåta sådana frågor till polisväsendet att klara av. Med herr Petersson i Röstånga är jag i stort sett överens. Skillnaden är bara den att jag inte tycker att det behövs någon ny utredning.

Herr talman! Jag skulle vilja komplettera mina synpunkter när det gäller länspolisorganisationen i ett något fylligare bemötande av herr Nygren, vilket tiden inte medgav förra gången. Herr Nygren kallar vårt förslag om att föra över anslaget för viss administrativ personal till justitiedepartementet för en centraliseringsåtgärd. Är inte det ändå en missvisande karakteristik över vad det egentligen handlar om? Det kan väl inte kallas för centralisering att justitiedepartementet får disponera hela anslaget för polisverksamheten och också för den administrativa personalen och utrustningsfrågorna på länspolischefernas kanslier. Det gäller inte att föra över länspolischefen och biträdande länspolischeferna, utan det gäller den underställda personalen. För övrigt tror jag — jag tyckte det framkom vid den hearing vi hade i utskottet — att departementet självt inte är så främmande för tanken på ett sådant förenhetligande. Jag ser det så att en sådan jämförelsevis enkel förändring skulle undanröja ett av de hinder som i dag finns för att åstadkomma en effektiv och livskraftig regional organisation. Syftet bakom majoritetens ståndpunktstagande är just att underlätta en förstärkning och effektivisering av den regionala organisationen som i sig verkligen skulle innebära en decentralisering och en förskjutning av uppgifterna från rikspolisstyrelsen ner till mellaninstansen, den regionala polisorganisationen. Det är värt att notera det förslag som nu föreligger från rikspolisstyrelsen om de uppgifter som man där tänker sig skall kunna flyttas ner till den regionala nivån. Det finns anledning att notera det med tillfredsställelse. Därför är jag litet förvånad över att herr Nygren så kategoriskt uttalade sig emot den här tanken. Från herr Nygrens synpunkt hade det väl kunnat räcka att säga att frågan får prövas i det större sammanhanget, när länsberedningen skall pröva organisationen över huvud taget. Herr talman! Nu ser jag att justitieministern är i kammaren igen, och då skulle jag vilja upprepa den fråga jag ställde förut. Eftersom vi inte har fått någon skiss på hur polistjänsterna skall fördelas skulle det vara värdefullt att få veta hur många polisdistrikt som nu inte kommer att få någon förstärkning alls, hur många nya kvarterspolistjänster man kan tänka sig och hur fördelningen över huvud taget kommer att se ut.

Herr talman! Först vill jag säga något som jag glömde i mitt förra inlägg, nämligen beträffande påståendet om att vi skulle vara för en åsiktsregistrering om den bara vände sig åt höger. Det har vi naturligtvis inte sagt någon gång, och jag har inte sagt det här i dag. Vi vänder oss mot all åsiktsregistrering. Vad vi har sagt i vår motion och vad jag sagt här tidigare i dag är att man skall anstränga sina krafter i syfte att förebygga spionage. Det är vi alla överens om. Men vi vill avskaffa åsiktsregistreringen. Till herr Nygren vill jag säga att det inte är fråga om att vi vill leka poliser. Vad det handlar om är att det finns sex valda representanter i rikspolisstyrelsen. Jag frågar än en gång: Vilka är era kommentarer till de uppgifter som har publicerats i olika sammanhang? Det är inte heller så att åsiktsregistreringen inskränker sig endast till att kartlägga människor med klart socialistiska idéuppfattningar. Det handlar om syndikalister, pacifister, kärnvapenmotståndare, fredskämpar, FNL-sympatisörer och liknande grupper, över huvud taget människor som inte till alla delar ansluter sig till det kapitalistiska systemet och i någon mån ifrågasätter dess förmåga att föra samhällsutvecklingen vidare. Åsiktsregistrering har också en annan sida, nämligen att skrämma människor för att klart och i frihet ge uttryck för sina åsikter och idéer. Från de samhällsbevarande krafterna och deras representanter i lekmannakommittén har det ju ganska högljutt ofta gjorts gällande att de slår vakt om den fullständiga frihet och demokrati som vi skulle ha i vårt land. Men vad är det i själva verket man bekämpar med SÄPO:s verksamhet? Det är naturligtvis den frihet och demokrati som man säger sig slå vakt om.